Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat justitieministern om uppgifterna från folkoch bostadsräkningen 1975 kommer att sammanställas med andra undersökningar, t.ex. bostadsoch hyresundersökningen och arbetskraftsundersökningen, eller med uppgifter från befintliga register. Herr Hagberg frågar vidare vilken risk som i så fall föreligger att uppgifterna sammanförs på ett sådant sätt att den personliga integriteten kan skadas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det föreligger inga planer på att samköra uppgifter från de löpande bostadsoch hyresundersökningarna eller arbetskraftsundersökningarna, som alla är frivilliga urvalsundersökningar, med uppgifter från en totalundersökning av den typ som en folkoch bostadsräkning representerar. I planerna på en folkoch bostadsräkning under år 1975 ingår att man för att minska besväret för allmänheten skall inhämta uppgifter om exempelvis ålder, kön, civilstånd, medborgarskap, inkomst och bilinnehav direkt från befintliga offentliga register hos myndigheterna. I sitt yttrande över statistiska centralbyråns förslag till provundersökning inför en ny folkoch bostadsräkning har datainspektionen inte funnit att det föreligger någon risk för intrång i enskilds personliga integritet genom det föreslagna sättet att utnyttja befintliga uppgifter. Det material som ingår i folkoch bostadsräkning är skyddat enligt sekretesslagens bestämmelser.

Herr talman! Jag tackar för svaret på frågan. Anledningen till att jag ställde frågan var den vaga skrivning som förekommer i datainspektionens yttrande över SCB:s hemställan om provundersökning inför den planerade folkoch bostadsräkningen 1975. Vissa känsliga uppgifter om hyra och utbildning som det frågades om vid 1970 års folkoch bostadsräkning skall inte medtas den här gången, men i datainspektionens rapport kommer det fram att man planerar att parallellundersökningar om bostäder och hyror skall ingå i arbetskraftsundersökningen 1975. Vidare framgår att insamlade uppgifter från FoB 75 skall samköras med andra befintliga uppgifter. Datainspektionen anser att de senare uppgifterna inte är så riskabla för den personliga integriteten. Men den rädsla som fanns 1970 för att känsliga personuppgifter skulle hamna i 117 orätta händer eller t.o.m. kunna utnyttjas kommersiellt var en av huvudorsakerna till den våldsamma debatten då. När man nu ser att det finns möjlighet att bakvägen samköra dessa uppgifter, vilket har framskymtat på visst håll, blir man orolig och vill veta om det är möjligt att göra så och om det är avsikten. Sedan jag ställde frågan har SCB uttalat sig på samma sätt som finansministern gör i dag, nämligen att det inte är planerat att samköra uppgifter från dessa frivilliga undersökningar. Det är gott och väl och jag hoppas att de här uttalandena från både SCB och finansministern garanterar att man inte kommer att blanda ihop dessa uppgifter på något vis i framtiden. Med tanke på den kontrollerande roll som datainspektionen har och med hänsyn till att dess tidigare skrivning verkar så vag kan det emellertid finnas anledning att återkomma till frågan. Både SCB och finansministern framhåller ju att man inte nu planerar någon samkörning, men skulle någonting sådant planeras för framtiden finns det som sagt anledning att återkomma.
Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om jag anser att det finns anledning att framlägga förslag till åtgärder som kraftigt kan befrämja ett spritt, individuellt meddelägande som alternativ till ökad kollektivisering eller privat förmögenhetskoncentration. Den frågeställning som herr Burenstam Linder tar upp i sin interpellation är inget nytt problem utan den har i olika skepnader funnits med i den politiska debatten under flera decennier. Sålunda kan man i långa stycken se den skattepolitiska debatt, som under årens lopp förts mellan socialdemokratin och i första hand företrädarna för moderata samlingspartiet, som en fråga om hur mycket kollektivet i form av stat och kommun behöver för att trygga våra gemensamma behov och hur mycket de enskilda människorna själva skall få disponera över. Den successiva utbyggnaden av välfärden och av tryggheten i samhället ställer ständigt nya krav på olika områden och därmed också motsvarande krav på kollektiv finansiering genom våra skatter. I de politiska avgörandena har även stor enighet förelegat om reformpolitikens utbyggnad. Frågeställningen har vidare funnits med i debatterna om den statliga företagssektorn, där målen om en trygghet i sysselsättningen och en utbyggnad av regionalt betydelsefull verksamhet varit de centrala motiven för de olika beslut som riksdagen fattat i dessa frågor. Någon kollektivisering för sakens egen skull har ingalunda skett utan politiken har i dessa avseenden styrts av uppfattningen att detta varit nödvändiga åtgärder för att skapa en social trygghet åt människorna i vårt land. En ökad spridning av det enskilda ägandet kan aldrig enligt min mening tillgodose alla de krav på trygghet till inkomst och sysselsättning som människorna har ställt och kommer att ställa i framtiden. Lösningar på dessa frågor måste sökas efter banor som grundas på en känsla av solidaritet och gemenskap medborgarna emellan. Det är här väsentliga skiljelinjer i den ideologiska uppfattningen mellan herr Burenstam Linder och mig går. I sin interpellation hänvisar herr Burenstam Linder till det resultatandelssystem som införts av Svenska handelsbanken. Detta går ut på att under de år då banken redovisar ett resultat som är bättre än för affärsbanksväsendet i övrigt, en viss del av detta ”merresultat” överförs till en av de anställda bildad stiftelse. Denna har hittills placerat en betydande del av sina medel i aktier i Handelsbanken. Stiftelsen har numera två ordinarie representanter i Handelsbankens styrelse. De anställda i banken får ut sin andel ur stiftelsen då de pensioneras. Slutar en anställd i banken får han ett slags fribrev som berättigar till betalning den dag han uppnår pensionsåldern. Jag har inte anledning att närmare kommentera detta enskilda fall. I princip torde det närmast ankomma på arbetsmarknadens parter att bedöma huruvida sådana system är i parternas intresse. För egen del finner jag inte någon orsak för statsmakterna att ingripa i hur arbetstagarparten väljer att fördela sin andel av produktionsresultatet.

Herr talman! Det finns tre alternativ: man kan ha ett mycket spritt, enskilt ägande, man kan ha ett enskilt ägande koncentrerat på ett fåtal händer och man kan ha ett socialiserat ägande, dvs. ett ägande som är koncentrerat till det offentliga, alltså till stat och kommun. Vilket alternativ eller vilken blandning av alternativen, som man väljer, är av stor betydelse för hur ett samhälle fungerar. Frågan om hur tillgångarna i ett land ägs ger viktiga skiljelinjer mellan olika politiska ideologier. Moderaterna vill ha ett decentraliserat, dvs. ett mycket spritt, enskilt ägande. För några år sedan gjorde herr Sträng det uttalandet att ”man skall i detta land socialisera steg för steg, men man skall inte basunera ut det på gator och torg där det så lätt kan missförstås”. Med det ställningstagandet har herr Sträng, om nu någon tvivlade beträffande den saken, angivit vilket alternativ som är hans och socialdemokraternas, och det är ett ägande koncentrerat till staten. Men herr Sträng har också samtidigt avslöjat att han inte gärna talar om de här sakerna. Socialiseringen skall om något smygas på. Oviljan att gå in på debatt i de här frågorna framgår även av interpellationssvaret. Eftersom denna ovilja faktiskt finns, bör jag kanske just därför tacka extra mycket för det svar som jag fått på min interpellation. Men när man läser herr Strängs svar slås man också av att det som faktiskt sägs där utmärker sig för en brist på skall vi säga entusiasm för den egna ideologins huvudtanke. Svaret med dess försök till bemötande av ägandespridningens budskap är synnerligen defensivt. De visionärer som skall utforma ett nytt socialdemokratiskt partiprogram kommer inte att där hitta minsta bränsle för sin glöd. I interpellationssvaret finns det egentligen bara två argument för att herr Sträng motsätter sig åtgärder för att få ett mycket spritt, enskilt ägande i stället för ett socialiserat ägande. För det första upprepar finansministern, som han själv påpekar, vad han sagt så många gånger i skattedebatten nämligen att det hela skulle vara en fråga om ”hur mycket kollektivet i form av stat och kommun behöver för att trygga våra gemensamma behov.

Det är en viktig och stor fråga. Jag är övertygad om att den frågan kommer att diskuteras bra många gånger innan vårriksdagen är slut. Men det är faktiskt, herr finansminister, inte den frågan det i dag gäller. Vad vi i dag skall diskutera är ju inte hur man skall betala för konsumtionen och hur man skall göra avvägningen mellan privat och offentlig konsumtion, utan hur förmögenhetsbildningen i samhället skall gå till. Skall tillgångarna, som landet består av, ägas av största möjliga antal enskilda personer eller av staten? Det är den frågan som det i dag gäller och därför tycker jag att herr Strängs första synpunkt hänger i luften. Vi kommer så till herr Strängs andra argument mot att verka för ett mycket spritt, enskilt ägande i stället för ett socialiserat ägande. Finansministern säger att en ”ökad spridning av det enskilda ägandet kan aldrig enligt min mening tillgodose alla de krav på trygghet till inkomst och sysselsättning som människorna har ställt och kommer att ställa i framtiden”. Men vem har egentligen trott att man med en ökad spridning av det enskilda ägandet skulle kunna tillgodose alla de krav på trygghet och sysselsättning som människorna ställer. Det räcker väl med att det är några önskemål som på det viset skulle kunna tillfredsställas? Om herr Sträng hade så stränga krav på sina egna förslag att vart och ett av dem skulle lösa alla problem är jag övertygad om att många propositioner från finansdepartementet aldrig borde ha lagts fram. För min del tror jag inte att ett decentraliserat ägande löser alla problem, men jag tror att det klarar vissa svårigheter och att man undviker allvarliga faror förenade med en socialisering av ägandet. Det kan vara anledning för mig att försöka ange varför jag tror att det vore bättre att göra hela svenska folket självägande i stället för att socialisera det. Medbestämmande och företagsdemokrati röner stor uppmärksamhet. Jag tror inte att ett spritt, enskilt ägande löser alla de problem som gör sig gällande i detta sammanhang. Långt därifrån. Men jag tror faktiskt att man på den vägen kan ta några steg närmare en lösning. Under alla omständigheter undviker man att försätta sig i de allvarliga påfrestningar på medbestämmandet som uppstår i en socialiserad ekonomi. I en ekonomi där staten äger det mesta finns det i praktiken bara en arbetsgivare, den offentliga sektorn. Den fråga som man rätteligen har anledning att ställa sig i tid är hur det går med medbestämmandet i ett sådant samhälle. Vilken ställning har den enskilda människan om det i princip bara finns en enda dominerande arbetsgivare? Vilken ställning har fackföreningarna i ett sådant samhälle? Svaret på dessa frågor anger också varför i alla länder som prövat det kollektiva ägandet de medborgerliga frioch rättigheterna alltid har kommit i kläm. Medinflytandets problem är stora och fordrar förvisso olika kompletterande åtgärder. Men i en ekonomi byggd på ett ägande med bred spridning, ett självägande folk, är utgångsläget bättre. Om man t.ex. hade givit större utrymme för den enskilde att skaffa sig ett eget hem, då hade medinflytandet på bostadsområdet varit betydligt större än det nu är, med ett alltmera kollektiviserat bostadsägande. Socialdemokratiska hyresgäströrelser och hyresgästbossar ställda mot socialdemokratiska bostadsbolag kan aldrig bli ett fullgott alternativ till att mera få bestämma själv över sitt eget hem. Av samma skäl är det fel att alltmera socialisera marken och att mot medborgarnas önskningar införa tomträtt i stället för enskilt tomtägande. I ett land där man vill satsa på ett spritt, enskilt ägande, där för man också en politik som ger rimliga och rättvisa villkor för mindre och medelstora företag — däribland familjeföretagen — i förhållande till de mycket stora företagen. Det ligger, som jag ser det, ett värde i att göra det möjligt för dem som har lusten och förmågan därtill att få starta sitt eget utan att möta extra hinder. Dessutom är förutsättningarna för ett meningsfyllt medbestämmande för de anställda säkert ofta bättre i mindre företag där man har överblick över företagets roll och den egna arbetsuppgiftens funktion. I de stora aktiebolagen — sådana måste ju också finnas — kan man söka lösningar som innebär att man får ett vidgat individuellt meddelägande. Men herr Sträng lämnar allt i detta sammanhang till arbetsmarknadens parter att själva komma överens om. Det är en ovanlig och märkvärdig passivitet. Till att börja med är det ju så att om man medvetet önskar röra sig i socialistisk riktning med ett allt vidare kollektivt ägande, blir det nödvändigtvis allt mindre kvar för arbetsmarknadens parter att över huvud taget diskutera. Om staten äger allting i ett socialiserat samhälle, blir det ju ingenting för arbetsmarknadens parter att förhandla om. Därför är det felaktigt att som herr Sträng ha den uppfattningen att allt skall lämnas till arbetsmarknadens parter. För det andra kan man ju genom bl.a. olika skatteregler underlätta en vidgning av t.ex. systemet med löntagaraktier. Jag håller med om att man inte skall tvinga fram något som arbetsmarknadens parter inte vill ha. Men det är ju inte heller det som de olika förslag jag talar om går ut på. Det skulle vara många fördelar med en vidgning av ägandekretsen inom näringslivet. Man skulle få en kompletterande mekanism på inkomstfördelningens område. Det skulle därmed blir lättare att knäcka den inflationsspiral som nu skadar de flestas ekonomi. Man skulle också kunna skapa bättre förutsättningar att acceptera den grad av lönsamhet som behövs i näringslivet för risktagande och utveckling men som nu kan leda till orättvis förmögenhetsökning på ett begränsat antal händer. Just på denna punkt, där det gäller att undvika en orättvis förmögenhets ökning till följd av hög självfinansiering ute i näringslivet, skulle man kunna gå fram med någon form av kollektivt ägande i stället. Men nackdelarna i övrigt med en sådan kollektivisering är så stora att den bör undvikas. Det är också därför man behöver ett mycket spritt, enskilt ägande för att lösa motsättningen mellan kraven å ena sidan på lönsamhet för utveckling och å andra sidan på rättvisa för samhällelig stabilitet. Som jag påpekade redan i min interpellation ger ett spritt ägande också en bättre social trygghet. Egna tillgångar utgör i skiftande skeden av tillvaron en försvarslinje, som inte kan ges en lika individuell anpassning genom olika samhälleliga åtgärder. Hur mångskiftande former av stödåtgärder som än konstrueras, måste det ändå bli en byråkratisk och stelbent tillämpning av dem. Den enskilda individens krav på självrespekt kan också bättre uppfyllas, om han eller hon ges bättre förutsättningar att reda upp svårigheter själv. Att denna synpunkt inte kan på något sätt viftas bort visas av att många människor även i svårt trångmål undviker socialhjälp. Å De här synpunkterna har jag utvecklat i min interpellation, och herr Sträng har såvitt jag förstår inte egentligen kommit med några motargument. Det enda som skymtade i interpellationssvaret var den gamla idén om att det blir bättre solidaritet om ”samhället” bestämmer. Och förvisso fordras det på en lång rad områden beslut av statsmakterna och olika former av ingripanden. I ett invecklat samhälle tror jag vi kan vara överens om att det fordras t.o.m. en stark statsmakt. Men för att den statsmakten, herr talman, inte skall råka i motsatsställning till medborgarna och för att misstron mot politiker inte skall bli så stor att den börjar gränsa intill det farliga måste man undvika att ge staten uppgifter som lika väl eller bättre kan handhas av de enskilda. Därför tror jag att man inte ständigt skall söka sin tillflykt i argumentet att staten skall ta hand om mer och mer och att det blir bättre solidaritet om ”samhället” bestämmer. ”Samhället” betyder alltså staten. När man ständigt utnyttjar det här abstrakta argumentet att ”samhället” skall bestämma får man inte tappa ur sikte att avståndet mellan den enskilde och det som kallas samhället — staten — lätt blir mycket stort. Och det är ett avstånd som kan mätas i köer, i regleringar, i blanketter, i byråkrati och i överhetens beslut i frågor där den enskilde intensivt känner att han själv lika väl kunde besluta. När statsmakterna vill skapa jämlikhet genom att tilldela sig själva alltmera befogenheter skall man inte glömma hur lätt det är att man på det viset skapar den kanske farligaste av alla ojämlikheter, nämligen den mellan å ena sidan en synnerligen mäktig stat och å andra sidan de enskilda människorna var och en för sig. I tidigare skeden av svensk historia har de självägande bönderna utgjort ett gott värn mot olika sorters överhet. I det moderna samhället kunde man ta fasta på den lärdomen och göra hela folket självägande i stället för socialiserat. Ett aktuellt exempel, där en tillämpning av olika betraktelsesätt gör sig gällande, har vi i striden om hur långt man skall sträcka fjärde AP-fondens aktieköp. Svagheten i AP-fondens aktieköp är att det här inte är fråga om att till löntagarna sprida något individuellt ägande. Inget som helst fagert tal om att en aktieköpande fjärde AP-fond är löntagarägd och löntagarstyrd kan dölja verkligheten, nämligen att den enskilde löntagaren har ett till intet gränsande inflytande på denna fond och inget individuellt meddelägande i den. Den ligger i statlig hand, och den utgör därför inte ett led i något spridande av medinflytande och ägande. Såvitt jag förstår kan det inte innebära annat, när man som den socialdemokratiska politiken inte vågar satsa på att sprida ägandet och göra det individuellt, än en form av omyndigförklaring av löntagarna.
Herr talman! Det var ju en lång och intressant utläggning som spände över vida fält som vi fick av interpellanten. Jag skall inskränka mig till att göra en kort kommentar i anledning av detta. Herr Burenstam Linder vecklade in även konsekvenserna av fjärde AP-fonden i det hela. Den får vi en debatt om så småningom, och det vore väl orimligt att diskutera den inför den här något glest besatta kammaren. Jag vill protestera mot vad herr Burenstam Linder säger, när han vill ge sken av att det gamla bondesamhället representerade någon form av speciellt avancerad demokrati, som kunde hävda sig emot staten. Det var ju på det gamla bondesamhällets tid som vi höll oss med envälde under ganska långa tidsperioder — men det var inte böndernas envälde utan det var konungens envälde vi levde under då. Eftersom jag känner det gamla bondesamhället avsevärt bättre än herr Burenstam Linder, bestrider jag att detta gamla samhälle skulle representera någon avancerad form av demokrati. Det var möjligen i Viktor Rydbergs diktning och i våra andra ståtliga litterära akter med historiskt ämne man kunde läsa sig till detta, men inte i verkligheten. Jag skall inte heller ge mig in på att polemisera mot alla de här överdrifterna om att vi lever i ett samhälle som präglas av blanketter och byråkrati. Det är ett slagord som herr Burenstam Linder rör sig med, och det har dåligt underlag i verkligheten. Men att vi här hamnar i olika uppfattningar beror naturligtvis, som jag har sagt i mitt svar, på att vi har andra grundläggande värderingar, skiljaktiga ideologier, när vi diskuterar dessa frågor. Herr Burenstam Linder ser staten som något slags anonym, ganska farlig maktfaktor som står vid sidan om människorna. Jag bestrider detta. Jag nämnde nyss att vi väl haft någonting av statens envälde i det här landet. Man har också haft det utanför våra gränser. Om jag inte läst min historia fel så var det Ludvig XIV som älskade att säga: ”Staten, det är jag.” Men så fungerar ju inte staten i vårt land. Staten är förvaltare av kollektivets intressen och redovisar den förvaltningen vart tredje år inför väljarna, inför medborgarna. Mellan valen har vi ju fri och öppen demokratisk debatt, där herr Burenstam Linder har möjlighet att kritisera systemet hur mycket han än Önskar i tal och skrift, liksom även andra har. Resultatet av den fria och öppna debatten och resultatet av den hemliga valhandlingen är att staten som den nu ser ut — den ogillas av herr Burenstam Linder — fortsätter att förvalta medborgarnas kollektiva intressen. Jag vägrar följaktligen att se problemet från de utgångspunkter som herr Burenstam Linder ser det från. Jag menar att det är helt snedvridna utgångspunkter och betraktelsesätt han har i detta sammanhang. Det går inte — och det erkände för all del herr Burenstam Linder — att klara de sociala problemen med ett spritt ägande. I den mån som man har tagit hand om kapitalbildningen i detta land via staten för kollektiva intressen så har det i allmänhet varit mycket bastanta politiska majoriteter bakom dessa beslut. Jag utgår ifrån att det får bli så även i fortsättningen. Det är väl vidare på det sättet att vi här i landet har en facklig rörelse som har förmågan att fördela produktionens resultat på ett ganska rimligt sätt. Jag har aldrig hört herr Burenstam Linder gå ut och göra gällande att här är fackföreningarna alldeles för flata, viker undan för mycket och tar inte vara på sina möjligheter, och att vi därför får en förmögenhetsbildning på orätta händer. Skulle det vara så att man trots en stark facklig intresseorganisation har en förmögenhetsbildning på vissa händer, så har man ju möjligheter att via skattepolitiken dimensionera den förmögenhetsbildningen. Herr Burenstam Linder har inte varit någon av banerförarna i de skattepolitiska ambitionerna — det tror jag nog att de som till äventyrs lyssnar på vår diskussion är beredda att hålla med mig om. Jag ser problemet på det sättet att det finns en möjlighet att fördela produktionsresultatet. Man gör det solidariskt, och det kan man bara göra genom att denna kammare med vanliga beslut gör sina ställningstaganden till reformer som rör de breda folklagren — och betalar dem. Vidare kan man ju ta ut produktionsresultatet i en fördelning mellan löntagare och företagare. Gör man det inte riktigt, så kan man komplettera det skattevägen om man anser att detta är erforderligt. Frågeställningen är i botten ingenting annat än denna: Skall man låta löntagarna ta ut sin lön och själva disponera den lönen? De skulle ju t.o.m. kunna tänkas köpa en och annan aktie för den lön de tar ut. Eller skall man på förhand säga att vi begränsar löneuttaget genom något slags politiskt beslut om att en viss del av utrymmet inom den eller den branschen skall avdelas för ett aktieinnehav som skall tillställas löntagarna i stället för den vanliga rejäla kontantlönen? Det är väl litet grand av beskäftighet i det senare alternativet, och jag tycker att det ligger mycket i att man låter löntagarna själva avgöra hur de skall disponera den del som de tar ut av produktionsresultatet. Jag tror inte problemet är svårare än så.

Så länge det intresset inte har manifesterat sig hos löntagarorganisationerna har jag inte funnit det angeläget att man i politiskt avseende går fram för att göra några speciella arrangemang på den punkten.

Herr talman! Det är väl alldeles riktigt att det gamla bondesamhället inte utgjorde någon avancerad form av företagsdemokrati. Men som jag har läst min svenska historia är det på det viset att vi genom att ha haft en självägande bondeklass under tidigare århundraden har undgått den typ av förtryck som rått i länder med feodalt system, där man inte hade ett spritt ägande. Vi behöver inte gå längre än till Danmark för att se mycket klara skillnader, eller också kan vi flytta oss ner till det Frankrike som finansministern talade om. Det är ju detta som är det intressanta och det som är värt att ta reda på och dra lärdom av i det nuvarande samhället för framtiden. Man behöver inte alls förläsa sig på Viktor Rydberg för att komma till sådana uppfattningar. I själva verket har jag läst mindre av Viktor Rydberg än jag borde ha gjort; däremot har jag läst Vilhelm Moberg ganska ordentligt. Och som jag läser min Vilhelm Moberg är detta en slutsats som tränger sig på i nästan alla de böcker han har skrivit. Jag ser inte nödvändigtvis staten som någon anonym och farlig maktfaktor. Jag gjorde faktiskt det ställningstagandet att man i ett komplicerat modernt samhälle behöver en stark statsmakt. Det vore ju fånigt att inte konstatera det. Men vi måste ändå inse att här finns det en betydelsefull gradskillnad när det gäller hur långt man skall driva statens makt. Och nog skulle det väl kunna vara så att finansministern erkänner att man kan hamna i den belägenheten att staten får för mycket att säga till om. Eller finns inte den faran i finansministerns världsbild? Den måste finnas, tycker jag, för vi har ju så många exempel från andra länder, där man har skapat detta mycket farliga problem med bristande jämlikhet mellan å ena sidan en alltför stark statsmakt och å andra sidan enskilda människor. Det är också detta som är bakgrunden till min interpellation, att man bör i tid vara medveten om risken i detta att få en alltför stark stat genom en löpande kollektivisering av ägandet. Herr Sträng förklarade sig helt nöjd med förhållandena så länge det är på det viset att t.ex. jag har möjlighet att fritt kritisera och så länge medborgarna har rätt att gå till val vart tredje år. Men det är väl i alla fall att ha en alltför låg ambitionsgrad. Åtminstone för det samhälle som jag vill leva i är denna ambitionsgrad på tok för låg. Jag kan ju vara nöjd med att jag får tillfälle att debattera med herr Sträng om allt möjligt som rör de enskilda människorna, men jag finner inte det tillräckligt. Vad som behövs är att enskilda människor på olika områden, som intensivt upplever att de skulle kunna klara vissa saker bättre utan statligt förmynderi, också ges möjligheter att göra det. Om en enskild människa — för att här ta ett exempel — vill ha en egen tomt i stället för tomträtt, så är han ju inte nöjd med att jag får stå här och diskutera om den saken med finansministern. Vederbörande vill ha en egen tomt, och han kan inte begripa varför det skall vara på annat sätt. Om jag uppfattade rätt förde finansministern det resonemanget, att om löntagarna tog ut vad de kunde, så blev det inte någon riktig kapitalbildning här i landet. Då skulle de spendera alla sina pengar. Jag är dock inte riktigt säker på att jag där rätt förstod finansministerns argument. Men i det som finansministern sade fanns det ändå — och det finns förvisso i interpellationssvaret — någon form av omyndigförklaring av enskilda människor. Man tror inte att det går att tillämpa en form för ägande som inte är en ökad kollektivisering utan som snarare satsar på att ge det stora flertalet människor möjligheter att bygga upp egna tillgångar. Jag vill åter ta detta med ett egethem som exempel. Är det så, tror finansministern, att enskilda människor när det gäller bostaden har mera att säga till om i hus som ett s.k. samhällsnyttigt företag äger, därför att hyresgästen då vart tredje år får gå till val och möjligen också får yttra sig på en stämma av något slag? Eller har den mer att säga till om som genom olika ekonomiskt-politiska åtgärder givits möjligheter att själv förvärva ett egethem? Alla gjorda undersökningar visar ju att människor i långt större utsträckning än regeringens politik har tillåtit önskar bo i egethem. Var är medbestämmandet störst? Det är en intressant fråga. Och den är intressant därför att den gäller inte bara för bostadspolitiken utan för alla de problem som interpellationen upptar. För löntagarorganisationerna skulle detta vara en exklusiv fråga, sade herr Sträng. Ja, jag är den förste att tycka att man i politiken, genom lagstiftning och på annat sätt, inte skall ge sig in på områden där arbetsmarknadens parter kan klara upp frågorna. Men kvar står ju att om herr Strängs och socialdemokratins politik innebär en allt längre gående kollektivisering av ägandet, så blir det till slut mycket litet kvar att diskutera för de enskilda löntagarorganisationerna och företagen. Rent logiskt måste det vara så att om man kollektiviserar ägandet, så blir det ingenting kvar för dem att diskutera om ägandespridning. Därför förstod jag inte herr Strängs synpunkter i det fallet. För att det skall finnas något kvar att diskutera måste man nödvändigtvis satsa på enskilt ägande i stället för statligt. Och vidare är ju den ram inom vilken diskussioner mellan arbetsmarknadens parter skall föras i allra högsta grad beroende på de villkor som gäller för den ena eller andra lösningen, t.ex. från skattesynpunkt. Jag tror att man vid många företag och i många olika grenar av näringslivet har varit inne på diskussioner av detta slag, alltså hur man skulle kunna vidga ägandekretsen, men man har funnit att detta från skattepolitiska synpunkter ingalunda är så lätt ordnat. Jag vill också fästa herr Strängs uppmärksamhet på — även om man väl kan ta för givet att han redan känner till det — att det har varit en intressant omsvängning i inställningen till dessa frågor ute i löntagarorganisationerna. I yttranden från TCO i år är det en markerad skillnad i inställningen till de frågor vi nu debatterar jämfört med vad TCO sade för bara ett år sedan. Samma sak gäller om uttalanden som SACO har gjort. Vad Landsorganisationen beträffar har man där sagt att man inte är intresserad av att det tillsätts någon offentlig utredning för att granska dessa frågor. Men å andra sidan är det allmänt bekant att Landsorganisationen har givit Rudolf Meidner i uppdrag att fundera på olika konstruktioner, som inte nödvändigtvis innebär lösningar med individuellt ägande men där man åtminstone är intresserad av sådana ting. Även Industriförbundet och Arbetsgivareföreningen har sagt sig vara intresserade av att det tillsätts en offentlig utredning för att granska hur man skall kunna förbättra villkoren för spridning av ägandet. Jag finner herr Strängs ointresse i det fallet synnerligen oförståeligt.
Herr talman! Jag tror att interpellanten dåligt tolkar Landsorganisationens direktiv till Rudolf Meidner. De tankegångar man inom LO haft i detta sammanhang har gått ut på att på något sätt ta ifrån företagen de extraordinära vinsterna och av dem bilda fonder som skulle kunna ge ett allmänt, kollektivt inflytande över vinsterna. Det var Landsorganisationens ursprungliga tanke, och det har litet eller ingenting alls med det individuella ägandet att göra. Det är klart att det kan föreligga en gradskillnad — och det gör det i utomordentligt hög grad — mellan herr Burenstam Linders och mina åsikter om i vad mån staten skall förvalta medlen för människorna eller i vad mån människorna inte skall förvalta sina egna medel, om jag får uttrycka det så enkelt. Men så länge vi har ett samhälle som kräver — och därom är vi på det hela taget ense — en kollektiv insats på olika områden, för arbetslösa, för sjuka, för gamla människor, kan problemen inte lösas genom något slags dirigering av produktionsresultatet över till de enskilda människorna. Herr Burenstam Linder gör sig till talesman för de enskilda människorna. Det har han och hans parti alltid gjort, ibland med viss framgång och ibland med mindre framgång. Men herr Burenstam Linders argumentation har aldrig fått människorna här i landet att ställa sig bakom honom i sådan utsträckning att det givits några möjligheter att praktisera de här idéerna. Herr Burenstam Linder gör sig till talesman för människorna genom att måla upp det olustiga i att den anonyma makten staten sätter sig över deras intressen som individer. Men man får väl ändå inte bortse ifrån att det alltid föreligger korrigeringsmöjligheter i en fri demokrati. Det går inte att göra det så enkelt att man säger: Visst är det väl roligare för en människa att ha ett hus på egen mark än att betala tomträtt. Vissa tycker det, vissa andra tycker det inte. De som anser att kommunen bör disponera marken har också sina anhängare. Den uppfattningen redovisas också öppet för människorna, och slutresultatet av alla dessa redovisningar avläser vi i våra allmänna, hemliga, offentliga val. Jag menar att herr Burenstam Linder slåss mot väderkvarnar. Så länge han lever i ett demokratiskt samhälle — och det kommer han att få fortsätta att göra, hoppas jag — med alla de grundläggande frioch rättigheter som detta innebär, må han tycka att det är galet som det är just nu och hävda den uppfattningen. Jag redovisar mina uppfattningar, och sedan är det allmänheten som avgör vem man skall sätta tro till. Då har vi redovisat pro et contra, fördelar och nackdelar, talat om för allmänheten att vi anser att det är bättre att göra si eller att det vore bättre att göra så. Detta är grundläggande för vårt samhällsskick. Jag måste därför reagera mot den filosofi som herr Burenstam Linder ger uttryck för, nämligen att vi är offer för en utveckling som går emot individernas uppfattningar och önskemål, emot människornas intressen. Det är ju ändå inte på det sättet. Därför är det en falsk propaganda man för när man drar upp sådana diskussioner.

Herr talman! Jag är självfallet medveten om ungefär hur direktiven till Rudolf Meidner är utformade och om att huvudtanken inte är att åstadkomma någon ökning av den enskilda individens ägande utan att avsikten är att finna former för kollektivisering av ägandet. Jag är förvånad över att LO inte har större tilltro till de enskilda löntagarna, de enskilda medlemmarna, och att LO inte skulle vilja söka former som innebure åtminstone något inslag av enskilt, individuellt ägande. Man tror tydligen inte på att den enskilde fackföreningsledamoten skulle kunna förvalta sitt eget pund. Jag tycker att det är konstigt. I sitt bemötande av mig återkommer herr Sträng till att det behövs kollektiva ingripanden för att lösa olika sociala frågor, åldringsvård osv., och att man inte kan dirigera resurser till de enskilda i full utsträckning. Det är vi helt medvetna om, men det argumentet, som herr Sträng upprepar, hör inte ihop med den här diskussionen. Vi talar för närvarande egentligen inte om skattepolitik, vi talar inte om hurdan fördelningen skall vara mellan offentlig och privat konsumtion. Det är en intressant fråga, som vi får tillfälle att återkomma till, men vad det just nu gäller är att man i ett land måste ha någon form av förmögenhetsbildning och att denna kan ske på olika vis. Det finns tillgångar i ett land, och dessa tillgångar kan ägas av den ena eller den andra. Ett alternativ är att staten äger dem; ett andra alternativ är att man försöker få största möjliga spridning av ägandet till enskilda människor. Det är det frågan gäller, och därför är det inte för dagen något argument mot mig när herr Sträng säger att vi behöver en omfattande offentlig konsumtion i Sverige. Sedan anser herr Sträng att jag slåss mot väderkvarnar när jag gör mina uppfattningar gällande — därför att svenska folket, som herr Sträng uttrycker det, inte har ställt sig bakom moderaterna i den utsträckningen att vi kunnat praktisera våra idéer. De uppfattningar som jag nu redogjort för skiljer sig inte mycket från olika motionsförslag som lagts fram från både centerpartiet och folkpartiet. Jag vill göra herr Sträng uppmärksam på att de tre partierna har fler mandat i riksdagen än herr Strängs parti. Dessutom driver vi oppositionspolitik, och gör man det får man lov att redogöra för sina olika idéer. Även om man inte omedelbart hamnar i regeringsställning så att man får omsätta sina idéer i praktiken kan faktiskt den ena eller andra personen bland väljarna som lyssnar ta intryck; t.o.m. socialdemokraterna kan tvingas ta intryck. För några år sedan förde vi här en diskussion om hur långt man kunde driva den statliga företagsamheten på det tämligen lättvindiga sätt som dåvarande industriministern gjorde. Den debatten hade till resultat att man sedan gått mer försiktigt fram när det gäller att utvidga den verksamheten. Jag skulle vilja återkomma till frågan var den enskildes medbestämmande är störst. Vi är intresserade av medbestämmande, både herr Sträng och jag. Debatten handlar för närvarande i hög grad om medbestämmande och medinflytande. Jag återkommer alltså till min fråga: Var är medinflytande och medbestämmande störst? Är det störst för en person som bor i en lägenhet ägt av ett allmännyttigt företag eller för en person som har fått fullfölja sin egen önskan och skaffa sig ett eget hem? Jag kan inte förstå annat än att medbestämmandet över den egna bostaden är större i det senare fallet. Är inte det någonting som man måste vara intresserad av att befrämja? Det som gäller på bostadspolitikens område måste också kunna gälla på övriga områden som den här interpellationen tar upp.
Herr talman! Jag skall självfallet inte neka herr Burenstam Linder att gå ut och inför allmänheten argumentera för sina politiska uppfattningar. Det är en helt korrekt argumentering om herr Burenstam Linder går ut och säger: ”Jag ogillar flerfamiljshus, och gillar egnahem. Jag ogillar tomträtt, och jag gillar att man har sin egen markbit.” Det är en korrekt argumentation, och ingen förmenar herr Burenstam Linder att föra den argumentationen. Det finns andra som med samma rätt kan säga: ”Vi tycker flerfamiljshusen har sin motivering. Vi tycker att tomträtten har sin motivering.” Då skall de ha rättighet att säga detta. Men då behöver man inte inveckla detta i något slags filosofi om en stat som förtrycker vederbörande, som är någonting vid sidan av dessa individers intressen. Det är möjligt att det nuvarande samhället driver en politik som inte herr Burenstam Linder gillar, men det finns andra som hitintills har gillat den och det är detta som får vara avgörande i den demokrati där vi arbetar. Man kan naturligtvis ställa sig frågan: Vad är det som är förmögenhet i vårt land? En förmögenhet är naturligtvis, för att ta ett aktuellt exempel, en bra skogsareal. En förmögenhet är även en väl skött industri med allt vad den representerar av maskiner, lagertillgångar, yrkeskunskap, management, marknadsföring och mycket annat. Man kan i dag, om man tycker att det är lämpligt, köpa in sig med en hundratusendel i denna industri genom att köpa sig en aktie. Då får den enskilde individen möjlighet att disponera de pengar han har efter eget skön. Men jag har svårt att inse att det skulle vara någon speciell favör att säga: Innan du får ut dina pengar, som du skall disponera hur du vill, skall du lyfta av en bit av summan och se till att du får en hundratusendel av den här speciella industriförmögenheten som ligger där som ett arbetande kapital. Kommer man fram till att detta är något att vara specifikt intresserad av så tycker jag att det är rimligt att de parter som i första hand fördelar produktionsresultatet, nämligen företagarna och de fackföreningsanslutna, i sina förhandlingar lanserar denna tanke. Det har gjorts en sådan uppgörelse i Handelsbanken, det är jag medveten om och jag refererade till detta i mitt svar. Huruvida dessa uppgörelser kommer att fortsätta på andra håll vet vi inte, men det må vara hänt, jag tänker inte sätta några käppar i hjulet för det. Men jag tycker att det är en sak som parterna själva bör dels ta initiativ till, dels visa intresse för och dels genomföra. Så enkelt är i själva verket problemet.

Herr talman! Den här diskussionen går inte ut på att jag får vädra mitt missnöje med t.ex. flerfamiljshus. Min argumentering är faktiskt att jag inte tycker om ett samhälle där ett stort antal människor, som hellre skulle vilja bo i ett eget hem, genom regeringens politik får ytterst begränsade möjligheter till detta. Det är vad saken gäller. Skall vi verkligen inte ha ett system där vi tillåter människorna att i stor utsträckning välja den ena eller andra livsformen? Jag försöker inte heller göra gällande att staten för närvarande är någon sorts omänsklig förtryckare. Vad jag säger är att vi har ett intressant ideologiskt spörsmål, och det är hur ägandet i ett land skall vara fördelat. Om jag läser socialdemokratisk press rätt och om jag lyssnar rätt till finansministern är den socialdemokratiska idén att vi bit för bit skall socialisera, kollektivisera ägandet. Då finns det anledning att i tid fästa uppmärksamheten på de olika risker som kan vara förenade med att på det viset avlägsna sig från ett system med spritt individuellt ägande; risker bevisade i alla de länder som har prövat på systemet med ett helt dominerande kollektivt ägande. Det finns många länder med enskilt ägande i vilka det råder förtryck på olika sätt. Jag gör inte gällande att ett enskilt ägande skulle vara någon garanti för demokratisk frihet. Men det intressanta är att det inte finns något land som prövat det kollektiva ägandesystemet utan att detta lett till ett omfattande förtryck av medborgerliga frioch rättigheter. Sedan menar herr Sträng att den enskilde, om han är road av det, ju kan köpa en aktie i t.ex. ett skogsföretag. Men då kommer vi onekligen in på herr Strängs skattepolitik; så förfärligt enkelt är det inte för den enskilde löntagaren, drabbad av skyhöga skatter. Men det finns andra hinder än skattepolitiken. Det finns en lång rad svårigheter för mindre och medelstora företag och för familjeföretag, som vi har talat om tidigare när vi har diskuterat nyföretagandet. Vi har en marksocialisering som innebär svårigheter för den enskilde. Man kan med det ena eller andra systemet göra det mer eller mindre lätt för företag som i likhet med Handelsbanken är intresserade av att bygga upp ett system för omfattande meddelägande för de anställda. Och varför skulle det vara betydelsefullt att göra det lätt?

Den vill man inte ha, därför att den är ett hot mot en samhällelig stabilitet. Där finns alltså en konflikt. Hur skall man lösa den? En möjlighet, som herr Sträng kanske vill nämna, är då att mer och mer kollektivisera ägandet. Då kan man tycka att problemet försvinner. Men då får man alla de andra nackdelarna för medborgerliga frioch rättigheter som jag har talat om. Det är därför som jag vill satsa på att man i stället skapar ökade förutsättningar — det finns en lång rad sådana möjligheter — för att på individuell bas åstadkomma ett vidgat meddelägande för de anställda.
Herr talman! Jag tyckte att det var rätt spännande att konstatera hur länge herr talmannen skulle tillåta oss att hålla denna i och för sig intressanta men litet ovanliga debatt. Jag kan måhända avsluta det hela med att säga följande. När herr Burenstam Linder gång på gång kommer tillbaka till en bostadspolitisk debatt bör han inte glömma bort att vi har levt i det här landet under en uppenbar bostadspolitisk nöd, när det gamla Slumsverige skulle ersättas med en byggnation av rimlig kvalitet och rimlig utrymmesstandard. Det var inte så förskräckligt länge sedan — det var när jag var byggnadsminister på 1950-talet — som ett allmännyttigt företag i Göteborg hade som propagandaslogan: två rum till varje familj. I dag betraktas det, med de kvalitetsanspråk vi nu har, som en helt otillfredsställande utrymmesstandard. Vi skulle bygga oss ur trångboddheten och slummen, och alla vet ju att det är en ekonomisk skillnad mellan att bygga en lägenhet i flerfamiljshus och ett eget hem som kan jämföras med siffrorna 1—2. Det är dubbelt så dyrt att placera en familj i ett egethem som att placera den i ett flerfamiljshus. Det var nödvändigt att försöka få bort bostadsslummen, och därför fick flerfamiljshusen också enligt min mening — det kan jag gärna erkänna — en för dominant omfattning i vår bostadsproduktion. När vi så småningom började komma upp mot mättnadsgränsen fick bostadskonsumenterna större möjligheter att låta sin personliga smakriktning bli tillgodosedd. Av 100 000 lägenheter hade vi tidigare 25 000 egnahem och resten lägenheter i flerfamiljshus. I dag är situationen den att ungefär två tredjedelar består av egnahem och en tredjedel av lägenheter i flerfamiljshus. Sedan får man väl också i rättvisans intresse säga att människorna icke är rättslösa även om de skulle råka bo i flerfamiljshus. Genom besittningsrätten till lägenheten, genom energiska hyresgästorganisationers ingripande och genom en bostadsform utan vinstsyfte, som är de allmännyttiga företagens sätt att förvalta sina fastigheter, är bostadsinnehavarna eller hyresgästerna långt ifrån rättslösa. Herr Burenstam Linder återkommer också till frågan om marksocialiseringen och tar den som ett uttryck för hur staten på något underligt sätt går in och angriper de enskildas intressen. Ja, någon marksocialisering när det gäller egnahemmarnas lilla tomt om 700-800 m? har det egentligen aldrig varit fråga om, utan vad det varit fråga om är att när större och viktigare intressen kräver att samhället tar hand om marken för att lösa större och viktigare problem, då bör också samhället ha både förköpsrätten och möjligheten att realisera dessa önskemål. Det har varit litet för mycket privata spekulationsvinster på markförsäljningar för att man utan vidare skulle tolerera detta. Därför har det också som jag ser det varit i allmänhetens intresse, även om herr Burenstam Linder inte gillar det. Men här kommer vi ständigt tillbaka till våra skiljaktiga politiska värderingar om vad som händer och sker i det politiska livet.
Herr talman! Det råder ingen tvekan om att t.ex. bostadskvaliteten under ett antal decennier har kommit att stiga, men det var egentligen inte det diskussionen gällde utan det var väl snarare fråga om huruvida den enskilde inom ramen för den stigande bostadsstandarden har haft möjlighet att själv få delta i utformningen av boendemiljön och välja boendeform i den utsträckning han ville. Herr talman! De spörsmål vi för närvarande diskuterar tillåter, om man så önskar, en mycket lång debatt, men för att inte denna debatt skall anta alltför yviga proportioner vill jag begagna tillfället att för min del gärna avsluta den och tacka finansministern för ett intressant meningsutbyte.

Jag får meddela att herrar Hermansson och Ahlmark denna dag återtagit sina platser i riksdagen. Herr Wikström inträder — såsom tidigare meddelats — fr.o.m. denna dag som ersättare för fru Anér under hennes ledighet från riksdagsgöromålen. Herr Wikströms uppdrag som suppleant i utbildningsutskottet kvarstår under fru Anérs ledighet.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat mig om min principiella uppfattning är, att man, mot bakgrunden av den enligt frågeställaren allt kraftigare opinionen mot alltför stora kommunala enheter, kan göra undantag när det gäller kommunreformens fullföljande, exempelvis beträffande Bara, Burlöv eller Svedala kommuner. Riksdagens beslut år 1962 om riktlinjer för en ny kommunindelning innebär bl.a. att för varje län skall finnas en plan för länets indelning i kommuner. Planerna fastställs av Kungl. Maj:t efter förslag av länsstyrelsen. Genom särskilda beslut fastställde Kungl. Maj:t åren 1963 och 1964 planer för länens indelning i kommuner. Vissa ändringar i dessa planer har sedermera gjorts. Riksdagens beslut år 1969 om åtgärder för kommunindelningsreformens fullföljande innebar att reformen i huvudsak skulle vara genomförd till den 1 januari 1974. Reformen har med undantag för tre kommunblock fullföljts. I dessa tre fall behövs ytterligare utredning. Vid Kungl. Maj:ts slutliga ställningstagande kommer självfallet hänsyn att tas till den lokala opinionen och de berörda kommunernas önskemål. Beträffande Malmö kommunblock fastställde Kungl. Maj:t indelningsplanen år 1964. Kommunblocket består i dag av Malmö, Bara, Burlöv och Svedala kommuner. Beslut i sammanläggningsfrågan anstår i avvaktan på att resultatet av utredningen om utvidgat samarbete mellan Malmö kommun och Malmöhus läns landstingskommun föreligger.

Herr talman! Samtidigt som jag till kommunminister Hans Gustafsson framför det sedvanliga tacket för svaret på frågan vill jag gärna också passa på tillfället att ge honom en komplimang för den förståelse för kommunal demokrati som han hittills visat under sin ämbetsperiod i kanslihuset. Han har i sitt departement aviserat en översyn syftande till att undanröja onödig statlig styrning av kommunerna. Han har också förklarat sig ha förståelse för byalag och andra tvärpolitiska sammanslutningar. Slika tongångar är som ljuv musik i örat på en moderat kommunalman. Jag ställde min fråga därför att jag av egen erfarenhet vet hur oerhört negativt det är för en kommun att inte veta om den skall få förbli självständig eller — som i de här fallen — uppgå i en större enhet. Den kommunala servicen blir med nödvändighet lidande därför att man inte kan planera vare sig investeringar eller annat på sikt. Man får mer eller mindre leva ur hand i mun. Även när det gäller planering i en större enhet än vad som utgörs av en primärkommun kommer man lätt på efterkälken, exempelvis beträffande sjukvården. När kommunindelningsreformen beslöts sades det att den skulle ske helt på frivillig grund, och det var ett försonande drag. Men år 1969 genomdrev socialdemokraterna här i riksdagen med kommunisternas hjälp fullmakt för regeringen att tvångssammanlägga tredskande kommuner. Detta var djupt olyckligt från demokratisk synpunkt, och reaktionen lät heller inte vänta på sig. Nu noterar jag med stor tillfredställelse att statsrådet säger att man självfallet skall ta hänsyn till de lokala opinionerna och till vad kommunerna själva önskar. Jag vill då bara uttrycka den förhoppningen att det inte skall dröja alltför länge innan överläggningarna mellam Malmö kommun och Malmöhus läns landsting är slutförda så att berörda kommuner så snart som möjligt skall få veta hur deras framtida status kommer att bli. Jag tackar än en gång statsrådet för svaret.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig när regeringen ämnar lägga fram förslag som syftar till klara principer och regler för dels vilka typer av personuppgifter olika myndigheter får lagra med hjälp av data, dels s.k. samkörning av olika offentliga dataregister och dels hur lång tid olika typer av uppgifter om en person skall få lagras inom en myndighet. Vidare har herr Wijkman frågat mig vilken min allmänna syn är på de integritetsproblem i samband med myndigheters personregister via data som berörts i interpellationen. Myndigheternas användning av ADB-teknik när det gäller personinformation behandlades utförligt i samband med att riksdagen förra året fattade beslut om datalagen och om de ändringar i tryckfrihetsförordningen som berörde offentlighetsprincipens tillämpning på myndigheternas ADB-material. I propositionen med förslag till datalag och till ändringarna i tryckfrihetsförordningen har jag redovisat min inställning i fråga om myndigheternas personregister. Uttalandena i propositionen torde kunna ses som svar också på de frågor som herr Wijkman har tagit upp i sin interpellation. Jag anser mig inte böra ta upp tiden med en sammanfattning av dessa uttalanden, som herr Wijkman uppenbarligen redan tagit del av. Jag vill emellertid i anslutning till herr Wijkmans frågor anlägga vissa allmänna synpunkter. I ett utvecklat samhälle som vårt måste myndigheterna, för att kunna möta de krav som den enskilde ställer och har rätt att ställa, ha tillgång till personinformationssystem. Genom sådana system ges ett nödvändigt underlag för sådana beslut inom förvaltningen som direkt rör den enskilde. Oavsett om personinformationen sker med hjälp av ADB eller av manuellt förda register är det en självklar princip att varje myndighet begränsar informationen till att avse sådana personuppgifter som är nödvändiga för att myndigheten skall kunna på ett tillfredsställande sätt fullgöra vad som åligger den. Det är inte möjligt att genom generella regler slå fast vilka typer av personuppgifter myndigheterna får lagra med hjälp av ADB eller hur lång tid olika typer av personuppgifter får lagras. En prövning måste ske från fall till fall och alltid med utgångspunkt i att varje myndighet måste ha tillgång till uppgifter som är varken mer eller mindre omfattande än som behövs för att myndigheten skall kunna fylla sin uppgift. På motsvarande sätt får det ske en prövning av frågan i vilken mån en myndighet skall kunna utnyttja ett offentligt dataregister som förs av annan myndighet. Ett sådant utnyttjande är ofta nödvändigt för att myndigheterna utan omgång och dröjsmål skall kunna ge den enskilde den service han har rätt att begära. Utbyte av uppgifter är också viktigt för att den enskilde inte gång på gång skall tvingas lämna uppgifter av samma art till olika myndigheter. Självklart gäller emellertid också i det avseendet den begränsningen att samkörning av dataregister eller annat utbyte mellan myndigheterna av personuppgifter inte bör ske i andra fall än när det är nödvändigt för att myndigheterna skall kunna fullgöra sina uppgifter. Det är ett självklart krav att myndigheternas utnyttjande av ADB teknik inte sker på ett sätt som medför otillbörliga intrång i den personliga integritetssfären. Genom datalagen har vi skapat en särskild myndighet, datainspektionen, som skall ha till uppgift att bevaka att sådana intrång inte äger rum. Denna bevakning avser också de statliga dataregister som inrättas genom beslut av regeringen eller riksdagen. Även om ett register har beslutats av regeringen eller riksdagen ligger det alltså under inspektionens tillsyn och kontroll.

Herr talman! När man tar del av herr Geijers interpellationssvar måste man slås av vissa funderingar: antingen att jag som interpellant är ovanligt okunnig i dessa frågor eller att statsrådet inte önskar någon debatt och därför valt att i stort sett — jag borde kanske inte uttrycka mig så — i realiteten snoppa av frågeställningarna. Interpellationen gällde i huvudsak olika frågeställningar i samband med uppbyggnaden av de statliga persondataregistren. Jag efterfrågade statsrådets syn på samkörning eller integration mellan olika register. Vidare aktualiserades frågan om hur länge olika uppgifter om en individ skall få lagras i ett dataregister. Det är åtminstone för mig, herr talman, en avsevärd skillnad om en viss uppgift lagras på datamedium eller i ett vanligt kortregister. Interpellationen innehöll vidare en fråga om volymen eller mängden information som en och samma myndighet skall få lagra om oss enskilda. Herr Geijer menar nu i sitt svar att alla dessa frågor redan är besvarade i och med antagandet av förra årets datalag. Herr Geijer säger att han anser sig ”inte böra ta upp tiden med en sammanfattning” av propositionens resonemang. Det har jag, herr statsrådet, inte heller önskat. Jag har tvärtom i min interpellation kommenterat och ganska utförligt berört datalagen och uttryckt min uppskattning av den lagstiftningen, men jag har samtidigt ansett det angeläget att föra debatten vidare, att söka svar på frågor som datalagen inte entydigt ger svar på. Vid antagandet av datalagen sades både här i kammaren och vid behandlingen i konstitutionsutskottet att denna lag fick ses som något av ett provisorium. Vårt kunnande på dessa områden var tunt, för att inte säga obefintligt — och därför utgick de flesta av oss från att lagen skulle komma att kompletteras. Det har också under det år som gått visat sig att dataoch integritetsproblemen rör utomordentligt svåra gränsfrågor och att inte minst offentlighetsprincipen gång på gång ställer oss inför svårlösta konflikter, konflikter mellan vad som av hävd varit självklart i Sverige, nämligen rätten att ta del av allmänna handlingar, och den enskildes alldeles självklara rätt att värna om sin integritet. Grundförutsättningarna för offentlighetsprincipen har ju på sätt och vis förändrats i och med att datamedium nu kommit att användas. Man skall också, herr talman, komma ihåg att vi inte på något sätt var eniga i alla stycken när förra årets riksdag behandlade datalagen. De borgerliga partierna ville då att i princip samma tillståndstvång skulle åvila de offentliga som de privata registren. Socialdemokraterna — med hjälp av kommunisterna — sade nej till detta. Förhållandet innebar att detaljföreskrifter för de offentliga registren inte skulle meddelas av datainspektionen, för så vitt Kungl. Maj:t meddelat annorlunda. De offentliga registren skulle visserligen övervakas av datainspektionen, men inspektionens kompetens var alltså väsentligt inskränkt. Det gjorde att man kunde räkna med åsiktskonflikter i framtiden. Jag ber i sammanhanget, herr talman, att få erinra om den debatt som vi hade för några år sedan om ett centralt personregister. Där fick regeringen ge sig i anslagsfrågan, men det har inte hindrat att vi trots allt ändå har fått flera stora statliga register som har byggts upp och som egentligen är väldigt lika ett centralt personregister. Jag tänker i första hand på RAFA, dvs. riksförsäkringsverkets register i Sundsvall, som innehåller betydligt mer information om flertalet vuxna i vårt land än vad CPR — det centrala personregistret — en gång var avsett att omfatta. Trots att riksdagsmajoriteten för mindre än två år sedan avslog tanken på ett centralt personregister vid det tillfället och att det avslaget måste ha uppfattats som ett avslag tills vidare på tanken på sådana statliga register, har vi successivt kunnat se ett register av ungefär samma typ indirekt växa fram. Jag kan inte i dag här avgöra var eller om några formella fel har begåtts — det tror jag inte. Men vad som skett illustrerar att det är väldigt svårt att få ett grepp på dessa frågor, och detta framför allt innan datalagen var antagen. När det nu gäller detta med tillståndsgivningen har riksdagen i förra veckan beslutat att föreslå en nyordning. Genom att varje myndighet instrueras att gå till datainspektionen i samband med planer på att bygga upp ett persondataregister skapas en ordning där alltså även statliga register formellt skall söka tillstånd. Därigenom får vi, som oppositionen krävde förra året, en mer enhetlig ordning för tillståndsgivningen och också vidgad kompetens för datainspektionen. Kungl. Maj:t kan visserligen fortfarande alltid upphäva datainspektionens beslut, men här skapas nu i alla fall ett system där datainspektionen sakbehandlar varje register på samma sätt — oavsett om det är privat eller statligt — och det är en avsevärd framgång. Beslutet i fråga är alltså en framgång för oppositionen och innebär naturligtvis att förutsättningarna för åtminstone en del av resonemanget i min interpellation också har förändrats. Det vill jag gärna understryka. Låt mig därefter, herr talman, gå in på några av de specifika frågor som jag har tagit upp: För det första: samkörning eller integrering av offentliga system. Många ser det som en uppenbar risk i framtiden att olika statliga register kommer att sammankopplas och därmed snabbt och behändigt möjliggöra en ”komplett” bild av oss enskilda människor. Att bilden är komplett innebär alls inte att den är felfri. Möjligheterna till en nyansering i budskapet är små, och därför kommer bilden av individen att vara — låt mig uttrycka det så — stel och egentligen kunna uppfattas ganska godtyckligt av den som tar del av uppgifterna. Flertalet av de uppgifter som matats in i de olika registren kan också, var och en för sig, vara harmlösa — men sammantagna ger de just denna ”stela” sammanfattande bild, och det är detta som av många med rätta upplevs som en fara. Nu säger herr Geijer att alla dessa frågor redan är reglerade. Var då snäll, herr statsråd, och tala om för mig var statsrådet i propositionen från i fjol talar om samkörning och integrering av offentliga register! Såvitt jag kan se är det bara i en enda mening i specialmotiveringen som man tar upp denna fråga. Det som nämns i sammanhanget är att datainspektionen äger skyldighet att meddela för vilka ändamål respektive register skall användas samt också vilka bearbetningar som får göras. Om jag förstår statsrådet rätt, skall alltså datainspektionen i fråga om varje register sitta och utfärda föreskrifter inte bara om vad detta får innehålla utan i varje sammanhang också om det får integreras med andra statliga register. Det är möjligt att detta är en ordning som man bör följa. Jag förutser då en mycket omfattande byråkratisk apparat för datainspektionen. Vad jag hellre skulle se vore riktlinjer — och mycket strama sådana — för de få fall där samkörning skall vara tillåten. I övrigt skall samkörning inte få förekomma. För det andra tog jag i interpellationen upp frågan: Vad skall en myndighet få samla in? Samma problematik som när det gäller samkörning kommer vi i princip in på när det gäller hur mycket uppgifter en viss myndighet skall få samla in. Som jag tidigare nämnde är flertalet av de uppgifter som förekommer i olika register, var och en för sig, inte känsliga. Det är först en sammanställning av dem som inger oro. Där säger nu herr Geijer att en myndighet skall enbart få samla på sig sådana uppgifter som man verkligen behöver för sin verksamhet. Det är ett bra uttalande. Det borde sannolikt också medföra att betydande delar av dagens register rensas på en mängd uppgifter. Riksdagens beslut från förra veckan har, som jag nämnde, förändrat bilden. Om nu Kungl. Maj:t snabbt beslutar sig för att tillämpa riksdagsbeslutet, innebär det att datainspektionen skall ge principtillstånd på ett tidigt stadium innan visst register upprättas. Det medför också att datainspektionen före Konungens beslut får möjlighet att begränsa ett tilltänkt registers användningsområde och bredd. Det är min förhoppning att vi då skall nå enighet om en ordning där vi i varje fall försöker begränsa respektive registers storlek. Alternativet vore såvitt jag förstår att kraftigt utvidga sekretesslagen och därmed inskränka offentlighetsprincipen, och det tror jag att man i det längsta skall försöka undvika. Att viss komplettering av sekretesslagen är nödvändig är dock ställt utom allt tvivel. För det tredje tog jag i interpellationen upp frågan: Hur länge skall uppgifter få lagras? Det är den kanske mest aktuella frågan. Där finns nämligen i dag inga klara regler. Vet t.ex. statsrådet Geijer hur länge en uppgift om en trafikförseelse i dag finns kvar i berört register? Såvitt jag har kunnat utröna släpar den, med dagens principer för gallring, med åtskilliga decennier, för att inte säga upp till ett halvt sekel. Det kan inte vara rimligt att sådana förseelser eller incidenter som har inträffat t.ex. i tjugoårsåldern skall hänga med långt upp i pensionsåldern. Herr Geijer menar nu att också dessa frågor löses i och med datalagen. Enligt vad jag förstår är så inte fallet. Låt mig ta ett näraliggande exempel, den nya kreditupplysningslagen. Där talar man om att vissa uppgifter inte får lagras längre än fem år. De skall sedan gallras ut. Då uppstår frågan: Vad menas med gallring? Är det fråga om förstöring eller om avställning? Ja, det framgår inte klart av kreditupplysningslagen. Det är nu inte herr Geijer som skall klandras för detta. Lagen har skrivits av herr Lidbom. Men exemplet visar hur svårt det kan vara på just den här punkten. I datalagen står det nu att datainspektionen i samråd med riksarkivet skall utfärda bestämmelser om gallring och bevarande. Men riksarkivet har såvitt jag har kunnat inhämta inte några förslag klara i dessa sammanhang. Det finns ännu inga klara regler eller förordningar om hur man skall se på gallring eller förstöring av datamedium. Och det var detta jag försökte påskynda med min interpellation. När kommer, herr statsråd, förslag på den här punkten? Det som står i datalagen och de instruktioner som datainspektionen har fått är såvitt jag och flertalet tjänstemän på inspektionen förstår inte tillräckligt. Herr talman! Till sist några slutkommentarer. Det verkar ibland som om tillkomsten av en myndighet för att bevaka vissa problem skulle innebära att dessa problem inte längre bör eller får debatteras offentligt. Det är en inställning som jag på det kraftigaste vill invända emot. Datafrågorna t.ex. är så viktiga att det måste ses som angeläget att successivt föra en offentlig debatt om dem och att försöka komplettera lagstiftningen. Detta inte minst därför att datalagen när den antogs var oprecis på många punkter. Att t.ex., som herr Geijer gör, påstå att klarhet föreligger beträffande statsmakternas intentioner om samkörning mellan olika statliga register efter följande mening i propositionen: ”Av särskild betydelse är vilka samkörningar med andra ADB-register som bör vara tillåtna”, finner jag vara att alltför lätt gå ifrån denna problematik. Då har man naturligtvis alternativet att låta inspektionen successivt klara den här nöten, men där finns — det vill jag understryka — två partier som är representerade här i riksdagen inte med. Jag vill återigen betona att det vore att lägga ett alltför byråkratiskt förfarande på en statlig myndighet, och jag efterlyser alltså en klarare regel. Herr talman! Ett problem som jag snuddade vid i min interpellation och som herr Geijer inte alls velat ta upp är säkerhetsfrågorna. Där skall enligt direktiven datasamordningskommittén komma med förslag. Av olika rapporter att döma har detta arbete hittills inte kommit någon vart. Hur ser statsrådet på detta? Är det inte angeläget att snarast möjligt regler kommer fram för att klara säkerhetsfrågorna, dvs. både regler mot fysiska tillgrepp vid själva anläggningarna och regler mot mera raffinerade former av kriminalitet för att skaffa sig tillgång till information på datamedier? Jag tänker inte minst på alla de register som i dag håller på att byggas upp inom sjukvården, där avsaknaden av ordentliga säkerhetsrutiner verkligen innebär ett svårt hot mot den enskilde. Sedan kan flertalet uppgifter på datamedierna vara sekretessbelagda hur många gånger som helst. Det hjälper tyvärr föga mot tekniskt skickliga kriminella individer.

Herr talman! Jag skulle beklaga mycket om herr Wijkman uppfattade mitt svar som att jag på något sätt skulle vilja shoppa av honom. Jag är fullt övertygad om att herr Wijkman anser problematiken vara utomordentligt betydelsefull, och det anser jag också. Snarare förhöll det sig väl så, att frågorna, sådana som de var ställda, var av den naturen att man i ett interpellationssvar inte alltför precist kunde lämna upplysning på varje punkt. Om jag skall försöka ta upp vad herr Wijkman nu ytterligare har anfört, kan jag börja med samkörningen av offentliga register, som han särskilt har nämnt. Som framgår av konstitutionsutskottets betänkande nr 20 uppfattar datainspektionen det förhållandet att ett personregister skall samköras med annat register som inrättande av ett nytt register. Samkörning av register kräver alltså prövning i vanlig ordning, och datainspektionen får då möjlighet att bevaka att otillbörligt intrång i den personliga integriteten inte görs. Nu föreföll det, om jag fattade herr Wijkman rätt, som om herr Wijkman ansåg att detta skulle vara byråkratiskt. Jag vågar inte göra något uttalande om huruvida det verkligen skall behöva orsaka sådana besvär. Sedan har vi frågan om dataregister som inrättas genom beslut av riksdagen eller regeringen. Herr Wijkman återkommer till den problema tiken; han har tidigare gjort gällande att sådana register inte kommer att stå under samma tillsyn och kontroll som andra register. De här frågorna har behandlats av konstitutionsutskottet och avgjordes förra veckan här i kammaren. Herr Wijkman sade att det fattades ett beslut att Kungl. Maj:t skulle vidtaga åtgärder. Det var kanske inte riktigt så. Jag citerar ur konstitutionsutskottets betänkande: ”Utskottet förordar därför att Kungl. Maj:t närmare utreder frågan på det sätt som kan vara lämpligt och — om utredningens resultat inte talar däremot — verkar för förfarandets genomförande.” Jag skall ge några närmare synpunkter på hur vi ser på denna problematik. De särskilda regler i datalagen som avser statliga personregister innebär visserligen att datainspektionens tillstånd till inrättandet inte behövs och att inspektionen inte kan meddela anvisningar som står i strid med riksdagens eller regeringens beslut. I realiteten får datainspektionen emellertid samma möjligheter till kontroll när det gäller av riksdagen och regeringen beslutade register som i fråga om andra register. I propositionen med förslag till datalag uttalade jag att det är viktigt att datainspektionens yttrande alltid inhämtas innan statsmakterna beslutar om inrättande av ADB-register. I datalagen finns också en uttrycklig föreskrift om att sådant yttrande alltid skall inhämtas före statsmakternas beslut. Jag framhöll också att man genom att yttrande inhämtats kommer att ta till vara inspektionens speciella sakkunskap, samtidigt som garantier uppnås för att register aldrig kan inrättas i tysthet, och vidare att det kan förutsättas att statsmakterna kommer att fästa stort avseende vid datainspektionens mening. I datakungörelsen, som har utfärdats som komplement till datalagen, står också att datainspektionen, när den skall avge yttrande i fråga om statliga register, skall göra en bedömning av registret enligt precis samma grunder som vid prövning i tillståndsärende när det gäller andra register. I propositionen förutsatte jag att statsmakterna vid beslut om ADB-register så långt som möjligt skall överlåta åt inspektionen att meddela de föreskrifter som tillstånd till register normalt skall vara förenat med. När register har inrättats enligt beslut av riksdagen och regeringen skall datainspektionen enligt datalagen på samma sätt som när det gäller andra register se till att registret inte används på ett sätt som leder till otillbörligt integritetsintrång. Anser datainspektionen att ett sådant intrång har uppstått eller att det finns risk för att intrång skall uppkomma, kommer inspektionen att kunna ingripa antingen genom att ge direkta föreskrifter eller genom att göra anmälan om förhållandet för att åstadkomma ändring. Enligt datakungörelsen gäller att myndighet som är ansvarig för ett av riksdag eller regering beslutat register skall anmäla detta till inspektionen. Detta gäller också i fråga om register som har inrättats före datalagens tillkomst. Enligt datakungörelsen har datainspektionen också rätt att ge ytterligare föreskrifter om tillämpningen av datalagen. Sådana föreskrifter kommer givetvis också att kunna beröra statliga register. Den redogörelse som jag nu har lämnat visar att skillnaden i datainspektionens handläggning av ärenden som rör de statliga personregistren och register som inrättas på annat sätt är i huvudsak av formell natur. Detta har också framhållits i konstitutionsutskottets betänkande. Herr Wijkman tog också upp en del specialfrågor och undrade hur jag såg på dem. Det är väl ändå så, herr Wijkman, att inte allting kan vara gnisselfritt från början och att det naturligtvis här, som på andra områden, kommer att visa sig att den reglering vi har åstadkommit inte är fullt tillfredsställande. Det måste av naturliga skäl i första hand ankomma på datainspektionen att göra framställning till Kungl. Maj:t om detta för att kunna få ändringar till stånd. Jag räknar med att detta kommer att ske även här, liksom när vi satt andra sådana reformer i sjön. När det gäller de mycket viktiga säkerhetsfrågorna, som även berördes av herr Wijkman, är det också så att en myndighet, som har konstaterat att det finns problem beträffande säkerhetsaspekten, själv i första hand får ta upp den problematiken och eventuellt lägga fram förslag om åtgärder. Därför tror jag att det ännu är alldeles för tidigt att säga någonting mera definitivt om denna nya kontroll som vi inför genom datainspektionen. Men det råder samstämmighet, hoppas jag, i uppfattningen att vi från regeringens sida skall se till att allt fungerar så gnisselfritt som möjligt.
Herr talman! Det var väl framför allt de inledande styckena i herr statsrådets svar som man kunde tolka som ett försök att inte få någon längre debatt i frågan. Jag kan naturligtvis förstå statsrådet så till vida att lagen är ny och inspektionen inte har verkat så länge. Men som parlamentariker och medlem i ett parti som lägger stor vikt vid de här integritetsfrågorna måste jag givetvis, trots att det har tillkommit en lagstiftning och trots att vi har fått en myndighet med ganska vida befogenheter, försöka driva på arbetet. Interpellationen får ses som ett inlägg i den ständigt pågående debatten. I konstitutionsutskottets betänkande från förra veckan redovisas ju uppfattningen att samkörning av offentliga register skall betraktas som upprättande av ett nytt register och därför vara underkastad tillståndstvång. Jag är medveten om att den tolkningen görs av datainspektionens tjänstemän, och den har som sagt kommit fram i utskottsbetänkandet. Jag vidhåller att jag tycker att det är en ganska byråkratisk ordning, men vi kommer väl inte mycket längre där. Jag anser ändå att svaret och de tillägg som herr statsrådet har gjort här vittnar om en stor försiktighet från statsrådets sida när det gäller denna typ av sammankoppling. Hela frågan om integration av stora register är svårknäckt, inte minst om man går över till säkerhetsfrågorna, eftersom flera av de stora systemen är tänkta att utrustas med terminaler och kan nås via det vanliga telenätet. Därmed är möjligheterna för otillbörligt intrång synnerligen stora. Det går, såvitt jag förstår, sällan att helt gardera sig mot olika typer av intrång. I sitt senaste inlägg förde statsrådet ett längre resonemang om den — som han uttrycker det — rent formella skillnad som redan råder mellan statliga och privata register. Jag är inte helt överens med statsrådet där, men jag menar att konstitutionsutskottets betänkande visar att den tidigare riksdagsmajoriteten varit beredd att jämka på sin ståndpunkt och få till stånd en enhetlig praktisk behandling. Det tycker jag lovar mycket gott. Jag kan inte tyda konstitutionsutskottets betänkande — där man alltså ber regeringen att närmare utreda frågan om praktiska problem föreligger att gå över till den här principen — på annat sätt än att här finns ett uttalande från riksdagen att man önskar denna ordning, om ingenting oförutsett inträffar och speciella problem uppkommer. Herr statsrådet säger att allting kan inte gå gnisselfritt i början. Det är alldeles uppenbart — jag håller med om detta. Här finns naturligtvis olika problem som datainspektionen genom sin verksamhet successivt kommer att klara av. Men när det gäller just de offentliga registren har vi ju i Sverige något av en särställning i och med att vi accepterat personnumren för varje individ — något som man t.ex. i Amerika inte har gjort. Det gör att möjligheterna till sammankoppling och intregation är goda och att det är enkelt att genomföra sådana åtgärder. Därför är det viktigt att vi fäster stort avseende vid de här frågeställningarna. Jag har efter en tids arbete med dessa frågor närmast kommit fram till att det i stället för som hittills, då allt som inte är förbjudet varit tillåtet, skall vara på det viset att allt som inte uttryckligen är tillåtet i lagstiftning och i praxis skall vara förbjudet. Då tror jag att man når ett läge där de enskilda människorna verkligen — åtminstone när det gäller kraven på beslutsfattarna — kan säga att de har gjort vad som på dem ankommer. Man kan naturligtvis aldrig hundraprocentigt gardera sig mot kriminalitet. Och låt mig, herr talman, sluta med att säga att säkerhetsfrågorna tas ju upp i datalagen, men i datalagen och i diskussionerna kring allt detta förutsätts att datasamordningskommittén skall framlägga riktlinjer. Det är ju ganska orimligt att datainspektionen med sin mera juridiskt skolade tjänstemannastab skall sätta sig ned och göra en regeluppställning för säkerhetsproblemen. Det är förutsatt att datasamordningskommittén, DASK, skall syssla med den saken. Och efter underhandskontakter vet jag, herr statsråd, att detta arbete har försenats mycket kraftigt, inte minst i statskontoret. Det ser jag som ganska allvarligt. Den som tog del av Stockholms landstings debatt i går om de stora sjukvårdsregister man där håller på att bygga upp måste också bli ganska oroad över att alla dessa säkerhetsregler saknas. Där kommer naturligtvis inspektionen att få ett mycket svårt arbete med att ge tillstånd och att utdela föreskrifter så länge det inte finns sådana säkerhetsföreskrifter. Så låt mig ge det ordet med på vägen — om jag får uttrycka mig så — att man bör försöka skynda på DASK:s arbete på detta område. Det behövs både för inspektionens och för allmänhetens skull.

Herr talman! Redan i slutet av 1960-talet uttalade jag i en u-landsdebatt i den gamla riksdagens andra kammare att vår biståndspolitik borde betraktas som ett led i vår utrikespolitik. Man borde därför anlägga en helhetssyn på vårt lands förbindelser med u-länderna. Från moderata samlingspartiets sida har därefter år efter år en sådan 5 helhetssyn efterlysts i våra partimotioner. Men hittills har det varit förgäves. Den officiella svenska attityden gentemot den tredje världen präglas i stället alltjämt i alltför hög grad av ett välgörenhetstänkande som — för att uttrycka sig modernt och modest — verkligen inte är riktigt itiden. U-länderna själva blir synbarligen också allt mindre trakterade av att känna sig vara föremål för vad som kan uppfattas som ensidig välgörenhet. I ett anförande i Förenta nationernas budgetutskott i höstas gav Algeriets representant uttryck åt denna inställning, när han motsatte sig frivilliga bidrag till FN:s budget utöver de enligt den officiella bidragsskalan fastställda. Sådana frivilliga bidrag hade, ansåg han, ett inslag av välgörenhet, som gav utrymme för ” billig publicitet” åt givarländerna. Det är naturligtvis angeläget att det svenska biståndet inte stämplas på detta sätt. Biståndspolitiken får inte heller dirigeras av något slags nykolonialistiskt storebrorstänkande. Vi måste låta vårt val av mottagarländer och av biståndsinsatser mera styras av behovet av bistånd än av ideologiska och egna inrikespolitiska värderingar. Det är för att komma därhän nödvändigt att anlägga en utrikespolitisk helhetssyn på våra förbindelser med u-länderna. I en sådan helhetssyn är det traditionella biståndet en ingrediens; industriell utveckling och industriella investeringar, ömsesidiga handelsförbindelser och samordnad utvecklingsforskning är andra. I petitaskrivelsen till årets statsverksproposition har SIDA anslutit sig till dessa tankegångar. Under rubriken ”En helhetssyn på u-landspolitiken” framhåller SIDA bl.a. att u-länderna ”börjat kräva att industriländernas regeringar tar hänsyn till alla de länkar, som förbinder i-land och u-land, med andra ord att den rika delen av världen anlägger en helhetssyn på u-landspolitiken”. SIDA fortsätter: ”Ett ökat hänsynstagande till u-ländernas egna önskemål bör prägla biståndet i framtiden. U-länderna vädjar om en målmedveten höjning av biståndets omfattning och om att resursöverföringen inte skall påverkas av olika inrikespolitiska hänsyn hos givarna.” Jag är helt förvissad om att SIDA:s uppfattning härvidlag är grundad på djup erfarenhet, solitt kunnande och ärlig övertygelse. Det är emellertid tyvärr alltför uppenbart att UD:s u-avdelning delvis har andra, mera politiskt betingade värderingar. Detta har beklagligtvis lett till störningar i relationerna mellan departementet och SIDA. Dessa störningar, som på för svensk förvaltning ovanligt sätt kommit till offentligt uttryck, är ägnade att skada den svenska biståndspolitikens anseende och minska de svenska skattebetalarnas förtroende för verksamheten. Utrikesutskottet har nu vid behandlingen av dessa frågor klart uttalat, att man bör fästa stor vikt vid det samråd mellan departement och verk som är ett nödvändigt led i utarbetandet av en hållfast svensk biståndspolitik. Riksdagen och svenska folket har verkligen rätt att kräva att ett sådant konstruktivt och förtroendefullt samråd fungerar tillfredsställande. Det är ett ovedersägligt faktum att u-länderna i allmänhet söker dra till sig investeringar från i-länderna för att kunna genomföra sina utvecklingsplaner. Genom investeringar får de tillgång till både kapital och kun nande. Utvecklingen av industri, jordbruk och handel ger ökad sysselsättning och bidrar till förbättrad försörjning. Dessutom ökar u-ländernas exportkapacitet och därmed deras möjligheter att dra nytta av världshandeln. Naturligtvis kan investeringar genomföras på ett mer eller mindre utvecklingsfrämjande sätt. Allt tyder dock på att de flesta u-länder numera har de instrument som behövs för att se till att utländska investeringar genomförs på ett sätt som motsvarar intentionerna i u-ländernas egna utvecklingsplaner. Vid samtal med ansvariga u-landspolitiker möter man då och då frågan om inte det svenska näringslivet skulle kunna göra en större insats i vederbörande u-land. Det är ett faktum att många u-länder önskar att det etableras konkurrens mellan utländska företag som vill engagera sig i deras industriella utveckling. Onekligen har också svenska företag och svenska produkter över lag ett gott namn i den tredje världen. Olika hinder ligger dock i vägen för en ökning av det svenska näringslivets engagemang i u-länderna. De har att göra med de svenska exportaffärernas traditionella inriktning, obenägenheten att ge sig in på okända och riskfyllda marknader och farhågor för ekonomiska förluster på grund av instabila ekonomiska och politiska förhållanden i de tilltänkta verksamhetsländerna. Ett allvarligt hinder utgöres inte minst av den starka konkurrens som de svenska företagen möter av andra staters företag. Än i dag har de gamla kolonialmakternas firmor förbindelser och marknadskännedom som ger dem en särställning. I andra fall får företag starkt stöd från sina egna myndigheter som med offentliga medel bekostar nödvändiga förundersökningar och investeringar i infrastruktur m.m. I Sverige råder en mycket sträng boskillnad mellan bistånd och kommersiell aktivitet. Det är riktigt och klokt att man på det sättet skiljer mellan begreppen och inte sätter etiketten ”bistånd” på en verksamhet som också avses kunna ge förmåner åt i-landet. Därmed är emellertid inte sagt att våra statliga myndigheter skall vara förhindrade att stimulera de ekonomiska förbindelser mellan Sverige och u-länderna som även kan ge Sverige fördelar. U-länderna är inte alls intresserade av att alltid vara den mottagande parten. De eftersträvar som flertalet andra stater ett mera intensivt deltagande i ekonomiskt samarbete med omvärlden. Det diskussionen nu rör sig om är hur den tredje världens villkor för deltagande i detta samarbete i fortsättningen skall kunna förbättras. Som det sägs i utskottets betänkande kommer en rad internationella konferenser och förhandlingar under den närmaste tiden att äga rum. Därigenom kommer de internationella ekonomiska relationerna i alla sina aspekter att utsättas för en ingående granskning. Det är inte osannolikt att denna process kommer att leda fram till påtagliga förändringar av synen på u-ländernas krav och utvecklingsmöjligheter. ”Dessa förhållanden kan även medföra ändrade förutsättningar för och nya krav på Sveriges politik gentemot u-länderna”, säger utrikesutskottet. Det borde vara en självklarhet att vi nu börjar se på u-länderna inte som understödstagare utan som partner i ett ekonomiskt samarbete, som måste utformas på ett ändamålsenligt sätt — ändamålsenligt för båda sidor. Vi bör systematiskt granska våra förbindelser med den tredje världens länder för att se var det finns förutsättningar för mera intensiva ekonomiska förbindelser. De problem som ligger i vägen måste analyseras fullständigt fördomsfritt. I det utredningsarbete som är ofrånkomligt bör naturligtvis statsmakterna och näringslivet samarbeta. Alla goda krafter måste samverka i strävandena att söka ge våra relationer med u-länderna ett nytt och konstruktivt innehåll. Det kan knappast vara progressivt att betrakta utformningen av våra ekonomiska förbindelser med den tredje världen som en funktion av vårt utvecklingsbistånd. Därför måste vårt bistånd — dvs. alla våra direkta överföringar i offentlig regi av resurser och kunnande — betraktas som en ingrediens i våra ekonomiska förbindelser med den tredje världen, en ingrediens som är nödvändig och självklar tills ifrågavarande länder kan utveckla sig av egen kraft och uppnå rimliga villkor för sin medverkan i världsekonomin. Det är mot denna bakgrund verkligen beklagligt, att de praktiska och konstruktiva förslag rörande ett utvecklat system för investeringsgarantier, upprättandet av ett utvecklingsbolag och inrättandet av en kreditgarantifond som lagts fram i moderata samlingspartiets partimotion till årets riksdag avstyrkts av utskottet. Det ankommer självfallet på Kungl. Maj:t att göra avvägningen mellan bilateralt och multilateralt svenskt bistånd. Men naturligtvis kan och bör också riksdagen ha åsikter om denna avvägning. För att riksdagen då skall kunna bedöma regeringens förslag är det nödvändigt att riksdagen får god information i dessa hänseenden. Utskottet välkomnar att UD numera ger riksdagen ökad redovisning av de internationella biståndsprogrammen, men det är givetvis viktigt att denna information är saklig och objektiv och att relevanta uppgifter inte undanhålls eller glöms bort. I det sammanhanget har man anledning ställa sig något frågande till det som sägs om Chile och Världsbanken i det senaste numret av UD:s informationshäften om de multilaterala organisationerna, vilket nyligen kommit utskottsledamöterna till handa. Där ges en mycket koncentrerad beskrivning av Världsbankens mellanhavande med Chile. Såvitt jag kan finna är denna beskrivning inte tillräckligt nyanserad. Det talas om att banken hade en klart negativ inställning till Allenderegeringen. Det sägs vidare att banken kommit till denna inställning efter en bedömning av Chiles ekonomiska situation. Vidare antyds att banken eventuellt inte varit opåverkad av tvisten mellan USA och Chile rörande ersättning för nationaliserad amerikansk egendom. Det man saknar i redogörelsen är ett konstaterande av det faktum att banken från början ställde sig klart positiv till Allendes politik. Orsaken till att inga lån beviljades var däremot att Chile inte uppfyllde de kriterier som gäller för lån från banken. Dessa kriterier har tidigare godkänts av bl.a. Sverige och de övriga nordiska länderna. I detta sammanhang kunde man också ha erinrat om att Världsbanken i flera fall har givit lån till stater som varit inbegripna i internationella tvister på grund av sin nationaliseringspolitik. Sådana lån är de som på den nuvarande Världsbankschefens rekommendation, trots invändningar av en eller flera av stormakternas representanter i bankens styrelse, utgivits” till Bolivia, Guayana och Irak. Det synes mig därför inte vara alldeles vederhäftigt att antyda ett samband mellan de uteblivna banklånen under Allendetiden och Chiles nationaliseringstvist med Förenta nationerna. Av UD:s skrift framgår inte heller att det lån, som kommit till stånd i februari detta år på grundval av förhandlingar som påbörjades redan under Allendes tid, godkändes av bankens styrelse utan att någon röstade emot. De nordiska länderna och Italien lade visserligen ner sina röster, men alla andra medlemmar av styrelsen, däribland wländernas representanter, röstade för lånet. Herr talman! Jag har velat göra dessa randanmärkningar till UD skriften för att visa hur viktigt det är att information av det här slaget till riksdagen är klart och korrekt utformad. I annat fall kan mottagarenriksdagen vilseledas och bibringas en snedvriden uppfattning om sanningen och verkligheten. Jag utgår självfallet från att detta inte har varit författarens avsikt. Låt mig till sist något uppehålla mig vid ett konkret biståndsprojekt i vardande, som på grund av sin art och omfattning intar en särställning. Jag avser det kombinerade skogsindustriprojektet i Demokratiska republiken Vietnam. Detta projekt omfattar en integrerad massaoch pappersfabrik med en beräknad årsproduktion av 55 000 ton skrivoch tryckpapper i första etappen, skogsodlingsåtgärder för att trygga behovet av råvara samt investeringar i kraftverk, vägar och bostäder. Projektet är det största, det mest komplicerade och troligen också det mest riskfyllda som svensk biståndsverksamhet någonsin engagerat sig i. Den svenska andelen av investeringskostnaden beräknas till omkring 600 miljoner kronor i 1973 års penningvärde. Detta belopp kan komma att stiga avsevärt på grund av oförutsedda svårigheter under uppbyggnadsskedet och risken för driftstörningar under inkörningstiden. De erfarenheter ett par av de större svenska skogsföretagen gjort i samband med liknande investeringar i bl.a. Canada, under förhållanden som är mycket mera lika svenska förhållanden än vad som är fallet i Vietnam, är värda att uppmärksammas. Jag känner mig helt övertygad om att den projektering som SIDA nu leder är mycket ambitiös. Den konsultfirma verket anlitar har också ett mycket gott internationellt anseende. Men ändå kommer säkert många problem att uppstå, om detta projekt skall genomföras. Innan slutgiltigt avtal träffas får man därför förutsätta att SIDA och regeringen lyckas försäkra sig om långtgående garantier för att resultatet inte skall äventyras av förhållanden och företeelser som projektledningen inte har möjlighet att behärska. Om man inte kan få sådana garantier, vore det lättsinnigt att starta företaget, eftersom ett misslyckande skulle kunna skada hela den svenska u-hjälpen. Men även från rent ekonomiska bedömningar kan naturligtvis denna investering ifrågasättas. Investeringskostnaderna för projektet beräknas bli ungefär 12 000 kronor per årston, dvs. fyra å fem gånger mera än vad man inom branschen räknar med i dagsläget. Med 15 procent för avskrivning och förräntning av det investerade kapitalet betyder detta en årlig kapitalkostnad av 1 800 kronor per ton. Kapitalkostnaden ligger alltså mycket nära totalpriset för varan. Eftersom man normalt räknar med att kapitalkostnaden uppgår till 40 procent av den totala tillverkningskostnaden blir det sannerligen inte något billigt papper som denna fabrik kommer att producera. Nu kan man visserligen säga att biståndspengarna är avsedda att vara en gåva och att ränteoch avskrivningskostnaderna därför kan försummas. Men om man vill ha ut största möjliga nytta av våra biståndsmiljarder är ett sådant synsätt inte bara diskutabelt, det är direkt felaktigt. Vi har från moderata samlingspartiets sida i utrikesutskottet gjort denna inte anmärkning men anteckning till utskottets betänkande för att varna för att det här projektet sätts i gång innan tillräckliga garantier för dess lyckliga genomförande erhållits. Herr talman! Andra ledamöter av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp kommer att belysa de övriga frågor där herr Hernelius och jag reserverat oss i utskottet. Jag inskränker mig därför nu till att yrka bifall till reservationerna 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 och 14.
Herr talman! I dag går Sydafrika till val. 171 platser i parlamentet i Pretoria skall besättas. Det är bara de vita som får rösta. De som är svarta, de som är indier eller de som inte är tillräckligt vita anförtros inte rätten att få vara med och bestämma i sitt eget land. De 4 miljonerna vita anser sig ha oinskränkt moralisk rätt att förtrycka 18 miljoner landsmän därför att dessa har en annan hudfärg. Samma dag som detta valspektakel äger rum i Sydafrika skall Sveriges riksdag anslå pengar till de rörelser som bekämpar förtrycket. Det är ett bra besked om hur vi i vårt land ser på de afrikanska ministrarnas valparoller om det tusenåriga riket. De förtryckta massornas egen beslutsamhet att bekämpa sina herrar kommer att visa att detta experiment i politiskt system, byggt på översitteri och rasfördomar, är lika bräckligt som sin europeiska förebild. Men de är värda och behöver vårt stöd. På samma sätt som när det gäller rasförtryckets offer i Sydafrika har vi så gott som eniga FN-resolutioner bakom oss, när vi anslår pengar för humanitära ändamål till de befriade områdena i Portugals afrikanska besittningar. Det är bra att det stödet nu kommer att öka. Det är också bra att den politiskt omotiverade diskrimineringen av en av de rörelser som arbetar i Angola, FNLA, i och med dagens riksdagsbeslut kommer att vara undanröjd. För vår del anser vi att regeringen också hade kunnat kosta på sig den politiska gesten att diplomatiskt erkänn2 den folkliga regim som nu behärskar större delen av den portugisiska kolonin Guinea Bissau. Vi anser också att det är motiverat att öka stödet till Zambia, som genom sitt geografiska läge får ta på sig en extra stor börda i kampen mot den kvardröjande kolonialismen i denna del av världen. Alltför ofta tycker sig de fattiga länderna se hur de rika agerar på ett motsägelsefullt sätt. Med den ena handen ger man allmosor, med den andra stöder man massornas förtryckare. I södra Afrika, i Indokina, i Latinamerika har människorna årtionde efter årtionde upplevt denna ”de dubbla ansiktenas politik”, mest tydligt demonstrerad av de stora industristaterna. Men inte heller vi själva kan svära oss fria från den sortens dubbelhet i våra relationer till de fattiga länderna. Med bistånd stimulerar vi uländernas exportindustrier, eftersom vi vet att dessa länder — precis som vi själva — måste ha något att sälja till utlandet om de skall ha råd att förbättra människornas sociala och ekonomiska villkor. Men när uländerna så småningom lyckats med detta, när de har någonting att sälja, då möter de höga tullmurar som de rika länderna har rest runt sina gränser för att skydda de egna industrierna. På internationella konferenser hör de oss tala varmt för principen att de fattiga länderna skall få använda de pengar de får från oss för inköp där de hittar de bästa och billigaste varorna. Det är det vi menar med obundet bistånd. Inför OECD:s biståndskommitté sade Sverige så sent som i oktober 1972 att det svenska varubiståndet skulle komma att ”utgöra en påtagligt minskad andel av det totala biståndet”. Tre månader senare bestämde man sig för att öka andelen av bundet bistånd från 2 till 13 procent. Det är den sortens dubbelhet — som med än större styrka präglar andra och större givarländer än Sverige — som gör att u-länderna nu vill att industriländerna börjar bedriva en u-landspolitik som hänger ihop. Det är en rimlig begäran, som också har fått stöd i SIDA:s kommentarer till sina anslagsframställningar men som tycks möta ganska litet gensvar i regeringens proposition. Det som vi i dag kallar för biståndspolitik mäter vi oftast i anslagssummor. Det vi bör mena med en u-landspolitik måste handla om någonting mycket mera. Det måsta handla om att beakta våra relationer på alla områden, när det gäller valutapolitik, näringspolitik, handelspolitik, jordbrukspolitik, energipolitik etc. Vi måste också på de områdena låta vårt agerande präglas av kravet på rättvisa mellan rika och fattiga länder. Det är lätt att förstå att det kravet hävdas med särskild styrka just nu, när man ser vilka katastrofala verkningar som förändringar i världsekonomin får för u-ländernas del. Det är också detta som har föranlett den extra session med FN:s generalförsamling som pågår just nu och som sysslar med frågan hur u-länderna skall klara den kris de hamnat i genom de stigande råvarupriserna och priserna på energi. Bakgrunden borde stämma även den som är ganska ljumt inställd till svensk u-hjälp till eftertanke. Omkring en miljard människor svälter eller får för litet av viktiga näringsämnen. I många u-länder dör 20—25 procent av de barn som föds, innan de hinner bli fem år gamla. Fattigvärldens människor har en genomsnittslivslängd som är en tredjedel kortare än vår. Varje år tillkommer 65 miljoner människor i u-världen att mätta och sysselsätta. Var fjärde u-landsinvånare är arbetslös eller undersysselsatt. Analfabeterna, alltså de som inte kan läsa eller skriva, blir några tiotal miljoner fler varje år. Så ser alltså bakgrunden ut, och det är från det utgångsläget som situationen under de senaste åren har allvarligt försämrats. Särskilt allvarlig är givetvis bristen på livsmedel. Sommaren 1973 räckte lagren till en månads världskonsumtion, vilket man då bedömde vara farligt litet. Nu är lagren bara hälften så stora, samtidigt som stora delar av Afrika och Asien drabbas av svåra torkkatastrofer. Bristen på gödningsämnen upp levs som det största problemet. Experterna uppskattar den till 3,5 miljoner ton. Det tar tid att öka kapaciteten, och underskottet leder till att priserna stiger till nivåer som u-länderna har svårt att klara. Detsamma gäller naturligtvis spannmålspriserna. På ett par år har vetepriserna stigit 200 procent, priset på majs 100 procent, priset på soja 300 procent osv. Det är alltså på det sättet världsmarknaden ser ut, där u-länderna i dag i ökad utsträckning måste gå ut och köpa jordbruksprodukter för att hålla svälten från dörren. Till det kommer de stigande oljepriserna. De u-länder som själva producerar olja är ännu färre än de som själva kan försörja sig med livsmedel. För u-landsvärlden som helhet innebär detta en mycket dyster ekvation, en ekvation som helt enkelt inte går ihop, om vi inte är beredda att hjälpa. De fattiga ländernas totala kostnad för livsmedelsimport under 1974 kommer att öka med 6-7 miljarder dollar. Det beror dels på att självförsörjningsgraden till följd av felslagna skördar sjunker drastiskt i många länder, dels på de höjda priserna. Om u-länderna vill importera konstgödsel i samma mängd år 1974 som förra året kommer det att kosta dem 1 miljard dollar mer. De u-länder som inte har någon egen olja måste 1974 betala 9—10 miljarder dollar mer för samma mängd som de importerade 1973. Den siffran motsvarar det totala internationella biståndet till u-länderna. Till detta kommer att de fattiga länderna är skyldiga oss rika biståndgivare ungefär 9 miljarder dollar i räntor och amorteringar på tidigare biståndkrediter. Det här var fyra växande kostnadsposter för de fattiga länderna. Till det kommer kanske också en krympande inkomstpost: minskat bistånd från de rika länderna till följd av deras ekonomiska problem i energikrisens spår. Att de flesta u-länder inte exporterar olja har vi nu lärt oss. Men även andra råvaror stiger ju i pris, genmäler kanske någon. Bomullen har t.ex. gått upp med 300 procent, kopparn med 100 procent, fosfatpriserna har tredubblats, jute har också blivit dyrare. Måste vi inte ta med också dessa plusposter i vår ekvation, om bilden skall bli fullständig? Jo, det måste vi. Det är riktigt att priserna på dessa varor stigit och att dessa varor produceras i u-länderna. Men det är bara få u-länder som har den här sortens varor att sälja. Tunisien, som säljer fosfat, klarar sig givetvis litet bättre än de andra u-länderna, Zambia som säljer koppar får kompensation för de stigande oljepriserna så att det hela går jämnt upp, Tanzania som säljer jute ligger också litet bättre till. Men de stora förlorarna är just de länder som redan hyser den värsta massfattigdomen. Dit hör länder som Indien, Bangladesh, Sri Lanka — f.d. Ceylon — och det stora flertalet länder i Afrika och Latinamerika. De får inte bara betala mer för livsmedel och olja, de får också betala mer för de industriprodukter de köper från den rika delen av världen, som naturligtvis vet att kompensera sig för de dyrare råvarorna och den dyrare oljan. Vi kan ta Indien som exempel. Där bor 530 miljoner människor. Var sjunde människa i världen i dag är indier. Situationen är jämförbar med en naturkatastrof, sade landets utrikesminister i sitt tal vid den FN session jag tidigare nämnde. Det var knappast någon överdrift. Siffror är torra, men i det här fallet kanske de ändå hjälper till att förklara de problem det handlar om: Bara för oljeimporten ökar Indiens utgifter under detta år med 3,5 miljarder dollar, vilket motsvarar en tredjedel av Indiens totala exportinkomster. Livsmedelsimporten kostar i år dubbelt så mycket som förra året. Kvävegödningsmedel, som Indien behöver mycket av, kostade landet dubbelt så mycket 1973 som 1972, och priset kommer att fördubblas ännu en gång under detta år. Förmodligen kommer man inte att ha råd att köpa så mycket konstgödsel som man skulle behöva för att hålla produktionen uppe. Man måste alltså i stället räkna med att sänka importen och därmed också begränsa produktionen. Man räknar med att behöva minska importen med ca 1 miljon ton kvävegödningsmedel, vilket sänker produktionen med 10 miljoner ton livsmedel — vilket i sin tur betyder bortfall av mat för 50 miljoner människor. Det är en ganska kuslig social verklighet som döljer sig bakom den här serien av torra siffror. Men låt mig nämna ytterligare några sådana besvärande siffror, kanske mest besvärande för dem som till äventyrs tycker att vi borde ta det litet lugnare med u-hjälpen. Världsbanken har i samarbete med den indiska regeringen räknat ut att landet under den närmaste femårsperioden skulle behöva bistånd utifrån med 52 miljarder kronor. Om Sverige skall ta sin del av ansvaret för att Indien 1974/75 tillförsäkras oförändrad importkapacitet krävs en ökning av det svenska biståndet till Indien med 52 miljoner kronor utöver vad som föreslås i statsverkspropositionen. Regeringens bedömningar av vårt eget lands besvärliga ekonomiska läge tycks ha lett fram till att vi anser oss inte att ha råd att göra den extrainsatsen. Nu finns det, herr talman, de som menar att också de fattiga länderna — däribland Indien — borde ha möjlighet att använda samma taktik som de oljeproducerande länderna. De borde slå sig samman och försöka pressa på omvärlden högre priser på de produkter de kan exportera. Om detta är bara att säga att den möjligheten knappast finns. Vi måste ha klart för oss att oljan intar en helt unik position som exportvara. Jag skall nämna sex skäl som visar det: För det första är oljan den ojämförligt största exportprodukten i pengar räknat. Redan före prisstegringarna sålde oljeländerna för 17 miljarder dollar. Den totala exporten av koppar, vilken som enskild exportvara kom därnäst, svarade för mindre än tre miljarder. Tillsammans svarade 1970 — det senaste år för vilket statistik föreligger — de exportvaror som kom närmast efter oljan — koppar, kaffe, socker, bomull och naturgummi i nämnd ordning — bara för 11 miljarder. Det var alltså innan oljeprishöjningarna ägde rum. I dag utgör oljan en ännu större andel av den samlade u-landsex porten. För det andra är oljeexporten koncentrerad till en liten grupp politiskt sammansvetsade producentländer. För det tredje har de oljeproducerande länderna en enormt stark ekonomi i ryggen, när de sätter in sina bojkottåtgärder — de har miljarder dollar, som de egentligen inte riktigt vet vad de skall göra av. För det fjärde är ersättningsprodukter för oljan mycket dyrare och svårare att få fram än ersättningsprodukter för de andra varor som u-länderna i regel säljer, t.ex. matfett och metaller. För det femte har oljan givetvis en betydligt större strategisk betydelse för de rika i-länderna än de övriga nämnda exportartiklarna har. För det sjätte kan olja inte återanvändas; däremot kan man återanvända t.ex. koppar. En rimlig slutsats av detta borde naturligtvis vara att de oljeproducerande länderna också tar sitt ansvar. Där finns pengar. De har tjänat pengar på den kris som drabbat de övriga u-länderna mycket hårt. Iran föreslog också för en tid sedan att en del av de stora summor som oljeländerna nu får in och som är på väg att skapa betydande handelsbalansproblem borde ges till Världsbanken, som via IDA kunde låna ut dessa pengar på goda villkor till de u-länder som är mindre lyckligt lottade än det fåtal som kan sälja olja. Det verkar vara en rimlig lösning. Det finns givetvis också andra lösningar som diskuteras just nu i den extra generalförsamlingen. Men det faktum att vi med detta kan säga att också de oljeproducerande länderna måste vara med och lösa de här problemen får självfallet inte leda till att vi själva drar oss undan vårt ansvar. Våra ekonomier är ändå — om vi nu talar om den stora gruppen av industriländer — betydligt stabilare, våra resurser är ändå betydligt större. Sanningen är nog den att vi behöver visa solidaritet med de fattigaste länderna, typ Indien, inte därför att vi skulle behöva frukta några bojkotter mot oss från deras sida utan därför att de behöver vår solidaritet, inte för att de är starka utan för att de är svaga. Vår insikt — inte deras maktmedel — måste vara det avgörande. Vi måste försöka åstadkomma viktiga förändringar i den internationella handeln. Det är nödvändigt att vi visar oss beredda att ge de fattiga u-länderna särskilt förmånliga villkor t.ex. vid de kommande tullförhandlingarna inom GATT. En del har skett på det området. I-länderna — med undantag för USA och Canada — ger sedan ett par år särskilda tullpreferenser på vissa varor, men för u-länderna så viktiga varuområden som textil, konfektion, läder och vissa livsmedel är som regel undantagna. Dessutom förbehåller sig de rika länderna, däribland också Sverige, rätten att, om importen från de fattiga länderna — den import som de i så hög grad är beroende av att kunna öka — ökar alltför snabbt, från våra synpunkter sett med hänsyn till våra hemmaindustrier, tillgripa kvantitativa restriktioner. Vi gör det också i hög grad, och inte bara vi här i Sverige, utan alla industriländer. Resultatet av denna njugga inställning från industriländernas sida när det gäller att köpa u-landsprodukter är också slående. Under 1960-talet — som proklamerades såsom FN:s utvecklingsårtionde, dvs. det decennium då man skulle göra extra stora ansträngningar att leva upp till parollen om en rättvisare värld — ledde det till att de rika länderna ökade sin export från 130 till 290 dollar per invånare medan u-ländernas export bara ökade från 14 till 22 dollar per invånare. Jag tror det är riktigt, herr talman, att säga att när det gäller handeln fungerar u-länderna fortfarande som kolonier, även om de inte är det i politisk mening. Tre fjärdedelar av deras export går till industriländerna och fyra femtedelar av deras import kommer från industriländer. De säljer billiga råvaror till oss, som vi förädlar och sedan skickar tillbaka till dem i form av dyra färdigvaror. De u-länder som har lyckats öka sin handel något nämnvärt under de två senaste årtiondena utgör ett mycket exklusivt fåtal, t.ex. Hongkong, som svarar för mer än en fjärdedel av u-ländernas industriexport till industriländerna. Att handel betyder mycket har vi ofta understrukit. Man kan visa att en 10-procentig ökning av exportinkomsterna motsvarar en 50-procentig ökning av biståndet. Vad man då emellertid måste komma i håg är att det är ett ganska litet antal länder i fattigvärlden som i dag har någon industrikapacitet och därmed någon möjlighet att genom export öka sin handel. För att kunna skaffa sig de möjligheterna är de beroende av vårt stöd med pengar och tekniskt kunnande. Vi måste helt enkelt vara beredda att hjälpa dem på traven, dvs. hjälpa dem att ta vara på sina egna resurser. Det är alltså inte någon egentlig poäng att försöka konstruera en motsatsställning mellan handel och prisstopp. Det är ändå just detta som jag tycker att utrikesutskottets majoritet försöker göra när den avvisar folkpartiets krav på att vi skall leva upp till vårt löfte om enprocentsmålet och att biståndsanslagen måste öka även sedan det målet har nåtts. Det är ju så mycket annat än ökade anslag som också är betydelsefullt för u-länderna, säger man. Ja, visst är det så, och det har väl, hoppas jag, framgått av vad jag har sagt hittills. Men den enda vettiga slutsatsen av att handeln betyder mycket för u-länderna måste rimligen vara att vi är beredda att satsa på en liberalisering av denna handel, att vi är beredda att satsa på åtgärder som innebär att u-länderna får lättare att sälja sina varor till oss. Hur man kan komma till slutsatsen att vårt bistånd måste minska därför att handeln är viktig har jag mycket svårt att förstå.

På samma sätt som ett sådant fullföljande av enprocentsmålet skulle ha en positiv betydelse är jag rädd för att ett svek på den punkten får en starkt negativ effekt. Andra länder brukar följa vårt exempel när det gäller biståndspolitik och kan förväntas göra det nu också. I sitt inlägg i den pågående generalförsamlingen sade handelsminister Feldt så här efter att ha tecknat de fattiga ländernas svåra situation — översättningen är min egen, jag hoppas att den är någorlunda korrekt: ”Mot den här bakgrunden räcker det inte att vi uttalar vår vilja att bibehålla oförändrad biståndsnivå. Vi har genom att skriva under dokumentet om FN:s utvecklingsstrategi åtagit oss att inom ett år uppnå en biståndsvolym som motsvarar 0,7 procent av vår bruttonationalprodukt. Om alla i-länder levde upp till det löftet skulle det betyda ett tillskott för u-länderna på 8 miljarder dollar.” Kanske jag bör inflika att när man här rör sig med siffran 0,7 procent är det alltså frågan om utbetalningsvolymen. Det handlar hela tiden om 1 procent av faktiska anslag över budgeten. Det var ett värdefullt uttalande som Sveriges regeringsrepresentant vid den extra generalförsamlingen gjorde men också ett förpliktande.

Det är minst tre parter som är intresserade av svaret på den frågan: för det första den svenska u-landsopinionen, för det andra de andra givarländer som gentemot sina egna opinioner behöver en undanflykt respektive ett föredöme och för det tredje de fattiga länder för vilka uteblivna anslagsökningar kan betyda en social katastrof. Av vad jag har sagt hittills har väl framgått att det framför allt är de minst utvecklade av de fattiga länderna som är beroende av den del av vår u-landspolitik som består av direkt överföring av kapital och tekniskt kunnande. Det är mot den bakgrunden man skall se den av och till uppblossande debatten om de principer för val av mottagarländer som Sverige tillämpar eller skall tillämpa. Här finns det i debatten åtminstone två uppfattningar. Den ena säger att vi skall göra en sträng bedömning av ländernas politiska system. Lever u-länderna upp till vad u-landsdebattens socialister menar med ”progressiva regimer”, då skall de få vår hjälp — gör de det inte, då skall de lämnas med sin fattigdom. Jag tycker att det är ett ganska cyniskt och på sitt vis ”imperialistiskt” sätt att se på internationell solidaritet. Det är också ett synsätt som skulle lämna just de mest behövande länderna i sticket. För de fattigaste är långt ifrån alltid de mest progressiva. Det andra synsättet är det som säger att vad det gäller är att bryta den utbredda massfattigdomens och svältens förlamning. Det måste vara den rätta vägen att på sikt skapa förutsättningar för en utveckling inom u-länderna mot demokrati och social rättvisa. Jag tror inte att människor som svälter förmår att hävda sin rätt bättre än andra, de förmår inte åstadkomma de förändringar som kan leda till den ekonomiska rättvisa och sociala utveckling som är målet för svensk biståndspolitik. Herr Turesson har redan erinrat om att flera stora konferenser i år behandlar de vidare relationerna mellan rika och fattiga länder. Starten sker genom den extra generalförsamling som på Algeriets initiativ pågått i New York ett par veckor. Den följs upp av en befolkningskonferens i FN:s regi i Bukarest i augusti detta år, en havsrättskonferens och en konferens om världens livsmedelsförsörjning. Dessa konferenser blir en avgörande test på möjligheten att samla jordens nationer i gemensamma ansträngningar för att klara hungerns och massfattigdomens problem. Genom åren har många försök till internationell samverkan stupat på olika områden. Viljorna och intressena har varit alltför stridande, positivt samarbete för gemensamma mål svårt att föra ut i praktiken. Men man borde rimligen kunna förvänta sig och kräva att världens nationer åtminstone skall kunna enas om vad som inte kan accepteras — att hundratals miljoner lever i misär och farligt nära katastrofens brant — och dra konkreta slutsatser av det i sin egen politik.

I ett avseende, herr talman, har detta löfte egentligen redan frångåtts. Det förutsattes nämligen i 1968 års beslut att anslagsökningen upp till 1 procent av bruttonationalprodukten 1974/75 skulle ske i jämn takt. I stället har de årliga ökningarna gjorts så små, att det nu det här sista året är nödvändigt med en ökning på omkring 1 miljard kronor för att vi skall komma upp till det eftertraktade målet.

Också i ett annat avseende tycks det som om regeringen redan gått ifrån vad riksdagen sade 1968. Enprocentsmålet var ett etappmål för att säkra att biståndet relativt snabbt höjdes till en rimlig nivå, men det var inget slutmål.

De planeringsramar som i den senaste statsverkspropositionen anges för biståndet efter 1975/76 täcker knappast penningvärdeförsämringen. För vår del tycker vi inte att vi kan acceptera detta. Också i fortsättningen bör en ökande andel av det svenska folkhushållets produktion gå till u-landsbistånd. I den rapport som en arbetsgrupp inom folkpartiet presenterade i går läggs ett konkret förslag fram, nämligen om att biståndet i fast penningvärde skall öka lika mycket under de kommande åren som det gjort under den första halvan av 1970-talet, dvs. med ungefär 320 miljoner kronor per år. Det skulle vara värdefullt för bl.a. de tre parter jag nämnde i min förra fråga, om det ansvariga statsrådet i dag gjorde klart att också regeringen ser enprocentsmålet inte som ett slutmål utan som ett etappmål. Vad som krävs, herr talman, av det svenska folket för att vi skall leva upp till det vi åtminstone lovat de fattiga länderna är att 100 kronor av den samlade produktionsökningen på 4 000 kronor per svensk i år går till ökat u-landsstöd. Jag har svårt att tro att den svenska opinionen, om den får detta klart för sig och om den blir informerad om den katastrofala situation som u-länderna just nu befinner sig i, skulle tycka att denna uppoffring vore för stor.